Herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag! Enligt regeringsformens föreskrift får jag för riksdagen anmäla de statsråd som jag utsett att tillsammans med mig ingå i regeringen. Statsråd och chef för justitiedepartementet är Håkan Winberg. Statsråd och chef för utrikesdepartementet är Ola Ullsten. Statsråd och chef för socialdepartementet är Karin Söder. Statsråd och chef för kommunikationsdepartementet är Ulf Adelsohn. Statsråd och chef för ekonomidepartementet är Gösta Bohman. Statsråd och chef för budgetdepartementet är Ingemar Mundebo. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet är Jan-Erik Wikström. Statsråd och chef för jordbruksdepartementet är Anders Dahlgren. Statsråd och chef för bostadsdepartementet är Birgit Friggebo. Statsråd och chef för kommundepartementet är Karl Boo. Dessutom utses senare ett statsråd utan partianknytning, som med placering i justitiedepartementet även kommer att handlägga energifrågorna fram till den överenskomna folkomröstningen om kärnkraften. T anslutning till denna anmälan vill jag, herr talman, ge riksdagen till känna följande regeringsdeklaration. Enighet har nåtts mellan centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet om att bilda regering. Regeringen avser att föra en politik i hela folkets intresse. Den skall söka ett så brett samförstånd som möjligt. Det parlamentariska jämviktsläge som uppstått efter årets val ställer särskilda krav på att alla tar ansvar. Regeringens arbete grundas på en strävan att tillvarata människors initiativ, ansvar och idealitet. Regeringen vill trygga en socialt styrd marknadsekonomi med många företag, ett spritt ägande och valfrihet för den enskilde. Åtgärder vidtas som främjar konkurrens och motverkar såväl enskild som offentlig maktkoncentration. Regeringen skall bekämpa byråkratisering och krångel samt arbeta för decentralisering och närdemokrati. Tryggheten för alla generationer och grupper står i centrum för regeringens politik. Solidariteten kräver att tillgängliga resurser i första hand satsas på utsatta grupper som handikappade och sjuka. Kraven på en socialt medveten fördelningspolitik är särskilt viktiga under år då ekonomin ställer krav på återhållsamhet. Regeringen vill föra vidare förnyelsen av arbetslivet och fördjupa arbetsdemokratin. Regeringen är inställd på en nära samverkan med arbetsmarknadens organisationer. En stark ekonomi är den grundläggande förutsättningen för att säkra välfärd, trygghet och arbete åt alla. Kampen mot inflationen samt arbetet med att få ner budgetunderskottet och minska underskottet i bytesbalansen utgör huvuduppgifter för regeringen. Den framgångsrika sysselsättningspolitik som bedrivits under de senaste åren skall fullföljas. Att skapa regional balans och sysselsättningsmöjligheter i alla delar av landet är ett betydelsefullt fördelningspolitiskt mål. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig utgångspunkt för regeringens politik. Ansvaret inför framtiden kräver sträng hushållning med naturtillgångarna. Tekniken måste utformas så att kraven på god miljö och ett samhälle i ekologisk balans tillgodoses. Politiska insatser måste förenas med en vilja hos människor att ta personligt ansvar för sig själva och för andra. Bara så kan man skapa ett samhälle präglat av medmänsklighet, värme och livskvalitet.

Sveriges alliansfria politik, som syftar till neutralitet i krig, ligger fast. Den tryggas genom ett starkt försvar. 1977 års försvarsbeslut fullföljs, och ett nyt" långsiktigt försvarsbeslut förbereds. Genom att upprätthålla det svenska försvarets styrka ger Sverige sitt bidrag till tryggheten och stabiliteten i det nordiska området. Det nordiska samarbetet vidareutvecklas. Förbindelserna med Europa fördjupas. Ett fortsatt starkt stöd ges till Förenta nationerna. Sverige fortsätter sina insatser i kampen mot nöd och för utveckling i u-länderna. Biståndet inriktas på människorna i de fattigaste länderna. Regeringen skall fortsätta arbeta mot rasism och för frihet i södra Afrika. Sverige har en moralisk förpliktelse att hjälpa flyktingar. Insatserna för nödlidande, fattiga och fördrivna människor i Sydostasien förstärks. Den ekonomiska politiken har under senare år inriktats på att återställa balansen i den svenska ekonomin. Devalveringarna, utträdet ur valutaormen, slopandet av den allmänna arbetsgivaravgiften, stödet till branscher drabbade av strukturproblem och de stora arbetsmarknadspolitiska insatserna har varit huvudinslag i denna politik. De vidtagna åtgärderna har fått effekt. Industrins konkurrenskraft har stärkts, och det ekonomiska läget i Sverige har avsevärt förbättrats i förhållande till det akuta krisläge som rådde hösten 1976. Därtill har i hög grad medverkat de ansvarsfulla löneavtal som parterna på arbetsmarknaden träffade. De kraftiga oljeprishöjningarna och tendenserna till en ny internationell konjunkturnedgång utsätter nu på nytt de oljeimporterande ländernas ekonomi för allvarliga påfrestningar. Sverige riskerar att drabbas särskilt hårt till följd av det stora oljeberoendet och det starka beroendet av världsmarknaden. Den svenska ekonomin står alltså fortfarande inför avsevärda svårigheter på såväl kort som längre sikt. I näringslivet kvarstår betydande strukturella problem. Utrymmet för ökad privat konsumtion har begränsats genom de höjda oljepriserna samt genom den fortsatt snabba ökningen av den offentliga konsumtionen. Stora krav kommer därför att ställas på den ekonomiska politiken, om den ekonomiska balansen skall kunna förbättras och sysselsättningen tryggas. Sveriges internationella konkurrenskraft måste försvaras och om möjligt ytterligare stärkas. Sträng hushållning med olja är nödvändig. Regeringen är inriktad på att åstadkomma effektivaste möjliga hushållning med energi. Förslag kommer i detta syfte att föreläggas riksdagen om bl.a. höjda skatter på olja, bensin och el. Det ger ytterligare en stimulans till att spara energi och bidrar till balansen i samhällsekonomin. Regeringen avser att vidta åtgärder så att de som bor i glesbygden inte får en i förhållande till andra försämrad situation genom de höjda energiskatterna. Näringspolitiken skall stimulera till ökade investeringar och ökad produktion. Industripolitiken inriktas på att upprätthålla en rationell produktion i näringslivet i dess helhet och stimulera industriell expansion. Regeringen är inriktad på att underlätta omställningarna i olika branscher och motverka att de sker på ett sätt som leder till oacceptabla konsekvenser för enskilda människor och orter. Arbetet med att skapa gynnsamma villkor för småföretagen och att stimulera nyföretagande förs vidare. En fortsatt utbyggnad sker av de regionala utvecklingsfonderna. Förslag till stärkt konsumentskydd kommer att läggas fram. De fria affärstiderna bibehålls. Teknisk forskning och utveckling har avgörande betydelse för konkurrenskraften och för levnadsnivån. Sveriges kompetens på viktiga utvecklingsom råden bör förstärkas. Villkoren för uppfinnare samt för nyföretagande kring tekniska idéer bör förbättras. Finanspolitiken måste utformas så att offentlig och privat konsumtion hålls inom de samhällsekonomiska ramarna samtidigt som standarden tryggas för svaga grupper i vårt samhälle. Utrymme måste skapas för investeringar, ökat bostadsbyggande och export. För att begränsa det framtida skattetrycket, bereda ett realt utrymme för avtalsförhandlingar och undvika en snabb inflation krävs ekonomisk tillväxt och en stark återhållsamhet med offentliga utgifter. Statens budgetarbete skall därför präglas av yttersta återhållsamhet med nya utgifter och av noggrann prövning av gamla. Kostnadskrävande ambitioner på olika områden måste prövas mot bakgrund av den rådande ekonomiska situationen och budgetläget. Ansträngningar görs för att effektivisera den statliga förvaltningen. Takten i den kommunala utgiftsökningen måste dras ned så att den håller sig inom ramen för en balanserad samhällsekonomi. Regeringen avser för sin del att noga granska de ekonomiska verkningarna för kommunerna av statliga beslut. Regeringen erinrar om att riksdagen i våras uttalade att ytterligare åtgärder för att begränsa den kommunala tillväxten måste prövas, om den kommunala expansionen visar tecken att fortsätta i samma snabba takt som hittills, trots träffade överenskommelser. En fortsatt reformering av skatterna är nödvändig. Regeringen slår vakt om inflationsskyddet i skattesystemet. Förslag kommer att framläggas om sänkta marginalskatter för 1980 med tyngdpunkt i de inkomstlägen där de stora heltidsarbetande grupperna befinner sig. Regeringen kommer också att föreslå en marginalskattespärr. En höjning av det extra avdraget vid beskattning av folkpensionärers inkomster sker. Regeringen ser förslaget för 1980 som ett led i ett målmedvetet arbete — som skall föras vidare under mandatperioden — för att reformera skattesystemet och minska marginaleffekterna, så att det blir mer över av en löneökning eller av en extraförtjänst. Det måste göras mer lönande att arbeta och att spara. Ytterligare åtgärder kommer att föreslås för att öka det enskilda sparandet. Förutsättningar bör skapas för en lugn avtalsrörelse. Regeringen kommer att ta kontakt med parterna på arbetsmarknaden för att diskutera det ekonomiska läget och möjligheterna att hålla nere inflationstakten samt bereda utrymme för en positiv reallöneutveckling. En aktiv arbetsmarknadsoch regionalpolitik måste föras. Ett huvudmål för regeringen är att trygga rätten till arbete och att förbättra den regionala balansen. Riksdagen kommer att föreläggas förslag till riktlinjer för den framtida sysselsättningspolitiken. Åtgärder som syftar till att påverka arbetsgivare att anställa nytillträdande, handikappade och äldre betonas. Kraftfulla insatser erfordras för att öka den yrkesmässiga rörligheten inom regioner. Arbetsförmedlingen effektiviseras och förstärks så att lediga platser snabbare kan besättas. Ytterligare insatser görs för att tillförsäkra alla ungdomar utbildning, Villkoren för företagande i glesbygdsområdena förbättras. Ett målmedvetet arbete skall bedrivas för att åstadkomma decentralisering inom den offentliga sektorn. Glesbygdsstödet byggs ut. En översyn görs av det nya systemet för stödområdesindelning. Arbetet med att kontrollera kemiska och andra risker i arbetslivet förstärks. Kontakterna med arbetsmarknadens parter fortsätter rörande utformning och tid för genomförande av en allmän arbetslöshetsförsäkring. Förslag läggs fram till en förstärkt lag om jämställdhet i arbetslivet. En nationell handlingsplan för jämställdhet antas, med rekommendationer och riktlinjer för det fortsatta arbetet. Åtgärder vidtas för att förbättra jordbrukets kapitalförsörjning. Familjejordbruket skall vara den dominerande företagsformen. Sysselsatta i jordbruket tillförsäkras ekonomisk standard, social trygghet och arbetsförhållanden som är likvärdiga med andra gruppers. Jordbruksmarken skall utnyttjas rationellt och skyddas från exploatering för andra ändamål. Åtgärder prövas för att främja industrins virkesförsörjning och förbättra skogsvården. Skogens betydelse för energiförsörjningen skall därvid beaktas. Den nya trafikpolitiken fullföljs. Det innebär bl.a. att kollektivtrafiken främjas och successivt anpassas till de handikappades behov. Lågprissatsningen och trafikökningen på järnvägen fullföljs med förbättringar i kapacitet och säkerhet. Inlandsbanan upprustas. Det av riksdagen beslutade programmet för utbyggnad av barnomsorgen fullföljs. Utbildningen av personal för barnomsorgen ökas. Överläggningar skall upptas med kommunerna om barnomsorgens fortsatta utbyggnad efter 1980 i enlighet med riksdagens beslut. Valfrihet mellan olika former av barnomsorg främjas. Regeringen kommer att framlägga förslag om att barnbidraget höjs med 300 kr. per barn och år från den 1 januari 1980. Även småbarnsföräldrarna bör ges ökat stöd. Regeringen kommer att föreslå att ersättningen enligt föräldraförsäkringen förlängs från nuvarande nio till tolv månader. Från 1980 bör ersättning för de nya tre månaderna utgå med ett garantibelopp om 37 kr. per dag. En utredning har tillsatts för att se över barnfamiljernas ekonomiska situation med sikte på åtgärder för framför allt flerbarnsfamiljerna. Även den fortsatta utbyggnaden av stödet till småbarnsfamiljerna bör utredas. En utgångspunkt för det fortsatta arbetet skall vara att familjestödet skall skapa rättvisa mellan olika barnfamiljer och underlätta jämställdhet mellan kvinnor och män. ATP-rätt införs för vård i hemmet av små barn. Regeringens ambition är att bygga ut föräldraförsäkringen till 18 månader i den takt de ekonomiska resurserna medger. Reformverksamheten på hälsooch sjukvårdens område inriktas på förebyggande insatser, utbyggnad av öppenvård och hemsjukvård samt införande av system med husläkare och mindre vårdenheter. Förutsättningar skall även i fortsättningen finnas för privatpraktiker. Utbyggnaden av långtidssjukvården fullföljs. De löften som har givits till pensionärerna i fråga om värdesäkring av folkpensionen och förbättrade pensionstillskott skall hållas. Frågan om möjlighet till sysselsättning efter 65 års ålder utreds, med utgångspunkt i en strävan att öka valfriheten för de äldre. Hemservicen förbättras för att underlätta för de äldre att bo kvar i sin invanda miljö. Samhällets stöd till de handikappade förbättras, bl.a. stödet till familjer med handikappade barn. Alkoholpolitiken skall syfta till att pressa tillbaka alkoholkonsumtionen och därmed alkoholskadorna. Skatten på alkohol och tobaksvaror höjs. En bred aktion genomförs mot s.k. langning, dvs. olaga överlåtelse av alkoholdrycker till ungdom. Det förebyggande arbetet genom bl.a. frivilligorganisationerna ges starkt stöd. Allt bruk av narkotika skall bekämpas. Åtalsunderlåtelse vid innehav av narkotika bör ske i minskad omfattning. Missbruksvården byggs ut. Frågan om kontraktsvård för missbrukare utreds med sikte på att införa regler för sådan vård samtidigt med den nya sociallagstiftningen. En utredning om reglerna för vård utan samtycke tillsätts för att överväga förändringar i den nya lagstiftningen i syfte att trygga rättssäkerheten och garantera en effektiv vård. Arbetet på att förbättra hemspråksundervisningen för invandrare skall fortsätta. Särskilda ansträngningar måste göras för att stödja invandrarungdomar i skola och arbetsliv. En övergripande invandrarutredning tillsätts för att ge bättre möjligheter att driva en aktiv invandraroch minoritetspolitik. Åtgärderna på skolans område skall främst inriktas på att stärka skolans roll som kunskapsförmedlare, vilket främjas av klart angivna utbildningsmål. Alla ungdomar skall ges en gemensam grund av kunskaper och färdigheter. Elevernas skiftande förutsättningar och intressen skall tas till vara, inom ramen för en sammanhållen grundskola. Inslaget av praktiska moment i undervisningen förstärks. I linje med detta genomförs den nya läroplanen för grundskolan. En utvärdering av dess effekter på utbildningens kvalitet genomförs. Alla ungdomar skall ges möjlighet till gymnasial utbildning. Denna skall vara så upplagd att eleverna kan välja studieinriktning efter intressen och anlag. Skolan skall fostra till ansvar och goda arbetsvanor. Ordning och arbetsro i skolan främjas bl.a. av en väl fungerande kontakt med hemmen. Föräldrainflytandet i skolan förstärks. Möjligheterna att bevara och bygga små skolor förbättras. Lärarutbildningen kommer att reformeras med beaktande av behovet av goda ämneskunskaper. Kvaliteten i högskoleutbildningen måste säkras. En fortsatt satsning på forskning och teknisk utveckling är nödvändig. Det nuvarande systemet för tillträde till högskoleutbildning har visat sig rymma betydande problem. En snabb prövning görs därför av tillträdesregler och spärrar. Direktövergången från gymnasieskolan till högskolan underlättas. Det kulturpolitiska arbetet, liksom mediepolitiken, måste även fortsättningsvis präglas av en strävan att främja frihet, mångfald och kvalitet. Villkoren för kristet arbete och för de fria trossamfunden förbättras. Bostadsbyggandet behöver ökas. Byggande och förvaltning av bostäder skall ske i former som motverkar spekulation men stimulerar till kostnadspressande konkurrens och utveckling av nya byggmetoder, hustyper och boendeformer. Valfrihet förutsätter en fortsatt strävan till likvärdiga boendekostnader mellan olika upplåtelseformer. Rätten att göra avdrag för räntekostnader bibehålls. Villaskattereglerna måste ändras i samband med den kommande fastighetstaxeringen. Åtgärder vidtas för att stärka de svaga gruppernas ställning på bostadsmarknaden. Det är angeläget att förbättra bristfälliga boendemiljöer och att öka de enskilda människornas inflytande över sitt boende. Bättre möjligheter för den enskilde att äga sin bostad prövas, bl.a. genom att underlätta för hyresgäster att i bostadsrättsföreningens form eller genom direkt ägande svara för sitt boende. Även inom hyresrättens ram bör de boendes inflytande öka. Arbetet med att förenkla och effektivisera beslutsformerna inom bostadsadministrationen fortsätter. Låneregler och andra bestämmelser görs mindre omfattande. Markpolitiken skall ge förutsättningar för en socialt inriktad bostadspolitik. Markspekulation skall motverkas, och den fysiska planeringen av mark skall ske i former som säkerställer såväl angelägna samhällsintressen som den enskildes rättstrygghet. Mark för bostadsändamål skall kunna upplåtas både med äganderätt och med tomträtt. Behovet av fritidsbebyggelse skall tillgodoses inom ramen för en god hushållning med mark och vatten. Samhällsutvecklingen måste anpassas till kraven på god miljö, hushållning med och återanvändning av naturtillgångar. Varje sektor i samhället måste ta ett ökat ansvar för miljövården inom sitt område. Miljövårdslagstiftningen skall skärpas och administrationen effektiviseras. Fortsatta åtgärder vidtas mot försurning, spridning av tungmetaller och andra föroreningar. Kuster och hav skall ges ett bättre skydd mot utsläpp av olja och andra kemikalier. Kemikalieanvändningen inom jordoch skogsbruket skall begränsas. Det pågående utredningsarbetet om detta bedrivs skyndsamt. Energiförsörjningen är av den största betydelse för välfärd och miljö. Energipolitiken skall inriktas på en säker, tillförlitlig och miljövänlig försörjning med energi. Det stora oljeberoendet måste minskas. Oljeberoendet utgör ett direkt hot mot försörjningstryggheten och möjligheterna att klara våra ekonomiska problem. Även starka miljöskäl talar för en minskning av oljeförbrukningen. Stora resurser måste satsas på energihushållning. Oljan måste stegvis ersättas med uthålliga energikällor, helst förnybara och inhemska, med minsta möjliga miljöpåverkan. Energisparplanen för befintlig bebyggelse fullföljs och en översyn av stödsystemet sker. Program för energisparande i näringslivet och transportsektorn utarbetas. Produktion av alternativa drivmedel, t.ex. metanol och etanol, påbörjas. Ansträngningar bör göras för att importera rörbunden naturgas. Förhandlingar förs om leverans av naturgas från bl.a. Danmark. Inhemska bränslen bör spela en viktig roll i den framtida energiförsörjningen. En aktiv oljepolitik skall föras. Ett nytt energiforskningsoch utvecklingsprogram genomförs från 1981. Riksdagens partier är ense om att en rådgivande folkomröstning om kärnkraftens roll i vår framtida enetgiförsörjning skall anordnas i mars 1980. Regeringen kommer att inbjuda riksdagens partier till överläggningar om den närmare uppläggningen och om en omfattande allsidig information inför folkomröstningen. Likvärdiga statliga bidrag skall utgå till de kampanjkommittéer som kan komma att bildas för de olika alternativen. Besluten därom fattas i samband med att riksdagen fattar beslut om folkomröstningen. De tre regeringspartierna vidhåller sina skilda uppfattningar om vilken roll kärnkraften skall spela i den svenska energiförsörjningen och om hur villkorslagen bör tillämpas. De är eniga om att folkomröstningen blir utslagsgivande i dessa frågor. Det förutsätts att de i regeringen ingående partierna var för sig klargör under vilka säkerhetskrav kärnkraften skall användas resp. avvecklas enligt de linjer som partierna stöder i folkomröstningen. Skulle omröstningen utfalla till förmån för att ytterligare reaktorer skall utnyttjas, kommer regeringen i frågor om nya laddningstillstånd att uppfatta detta utfall som ett godkännande av den tillämpning av villkorslagen som framgår av regeringsbeslutet den 21 juni 1979. Skulle folkomröstningen resultera i ett ställningstagande för en avveckling av kärnkraften kommer regeringen att föreslå riksdagen speciell lagstiftning för att förhindra laddningen av nya aggregat samt reglera de frågor som hänger samman med den avveckling av i drift varande aggregat som då skall inledas och vara avslutad inom högst en tioårsperiod. Oberoende av folkomröstningens utfall måste arbetet med kärnkraftens avfallsoch säkerhetsfrågor föras vidare. Föroch nackdelar med en direktdeponering av det högaktiva avfallet kommer att prövas. Kärnsäkerhetsutredningens arbete kan komma att leda till skärpta säkerhetskrav för de svenska kärnkraftverken och en förstärkning av organisationen på kärnsäkerhetsområdet. Under perioden kommer förslag till ny atomsäkerhetslagstiftning att utarbetas. Sverige kommer även att i det internationella arbetet fortsatt verka för säkra lösningar av kärnkraftens avfallsoch säkerhetsfrågor samt för att spridningen av känslig kärnteknologi hindras. trygghet till liv och egendom behöver rättsväsendet tillföras ytterligare resurser. Polisen förstärks. Åtgärder bör vidtas för att förbättra ordningen på allmänna platser. Det brottsförebyggande arbetet ges hög prioritet. Uppföljningen av 1973 års kriminalvårdsreform drivs vidare. Flera reformer förbereds inom straffrätten. Kampen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten förs vidare. Den särskilda organisationen för detta ändamål inom polisen byggs ut. Satsningen på utbildning av polis och åklagare fortsätter. Också lagstiftningen förstärks. Regeringen kommer bl.a. att föreslå att konkurskarantän införs. Förslag till lag med allmän skatteflyktsklausul kommer att framläggas, förutsatt att lagrådets prövning ej ger anledning till annat. Resurserna för skattekontroll förstärks. Riksdagen tar inom kort ställning till vilande grundlagsförslag om stärkt skydd för frioch rättigheterna och om kvinnlig tronföljd. Regeringen avser vidare att så snart som möjligt ta upp överläggningar med riksdagspartierna om en översyn av vissa grundlagsfrågor. Riksdagen föreläggs i höst förslag till en samlad sekretesslagstiftning, byggd på att största möjliga öppenhet skall gälla. Yttrandefrihetsutredningens arbete fullföljs. Enligt regeringens mening är nu också tiden inne att se över 1975 års ämbetsansvarsreform. Ansträngningarna att undanröja krångel och onödig byråkrati skall fullföljas. Myndigheternas uppgiftskrav gentemot företag, kommuner och enskilda minskas och förenklas. Den enskildes ställning gentemot myndigheterna behöver förstärkas. En särskild delegation för decentralisering inom den offentliga sektorn inrättas. Utredningsarbetet rörande effekterna av datorisering och automatisering på arbetsmarknaden, samhällets sårbarhet, skyddet för den personliga integriteten m.m. fullföljs för att ge underlag för den fortsatta datapolitiken. På det kommunala planet måste närdemokratin fördjupas. Möjligheterna att inrätta lokala organ kommer att utvidgas. Kommunala folkomröstningar skall underlättas. Frågor om kommundelningar kommer att prövas i positiv anda i de fall sådana framställningar är förankrade i en bred folkopinion. Utredningsarbetet om svenska kyrkan och staten drivs vidare i syfte att nå en bred enighet om reformer. Herr talman! Det internationella ekonomiska läget är bekymmersamt och kommer sannolikt att så förbli under de närmaste åren. Sveriges ekonomi har i betydelsefulla hänseenden förbättrats sedan 1976, men fortfarande kvarstår såväl inre som yttre balansproblem, som kraftigt förvärrats av de stigande oljepriserna. Regeringens viktigaste uppgift måste därför bli att med kraft och konsekvens föra vidare den ekonomiska politik som lett vårt land ur den akuta ekonomiska krisen. Det gäller att säkra de grundläggande förutsätt ningarna för välfärd och trygghet i framtiden. Omställningen av näringslivet till en förändrad internationell miljö och en hårdare konkurrens måste klaras om det skall gå att trygga den framtida sysselsättningen. Ökningen av konsumtionen — både den offentliga och den privata — måste starkt begränsas. Det är nödvändigt i en tid när resurser framför allt måste satsas på investeringar för framtiden och export för att klara Sveriges yttre balans och sysselsättningen. För att få en stark ekonomi fordras en fast ekonomisk politik. Det kommer under de närmaste åren inte att finnas något utrymme för en politik präglad av kostnadskrävande reformer eller löften. Möjligheterna att göra nya åtaganden blir i hög grad beroende av hur snabbt den svenska samhällsekonomin förstärks. Sverige har bättre förutsättningar än de flesta andra länder att möta dagens problem och att trygga morgondagens välfärd. Sveriges näringsliv är i grunden starkt. Den tekniska kompetensen är hög. De fackliga organisationerna är ansvarskännande. Det finns en utvecklad tradition av samarbete. Samarbetet underlättas också av att de sociala skillnaderna har minskat. För att klara problemen krävs dessutom att de öppet redovisas och att man klart anger vad som fordras för att lösa dessa problem. De utmaningar Sverige står inför under de kommande åren kräver enligt regeringens mening både en bred insikt om de verkliga svårigheterna och en bestämd vilja till ansvarstagande och samförstånd från alla grupper i vårt land. Statsministerns anmälan lades till handlingarna.

Folkpartiets partigrupp har som suppleant i utbildningsutskottet under Linnea Hörléns ledighet anmält hennes ersättare Brivio Thörner.
Folkpartiets partigrupp har som suppleant i utrikesutskottet under Linnea Hörléns ledighet anmält hennes ersättare Brivio Thörner.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om jag avser att pröva om bestämmelserna för budröstning, utfärdande av duplettröstkort m.m. bör ändras, så att riskerna för obehörig påverkan vid valen undanröjs. Avsikten med de bestämmelser som Martin Olsson syftar på är att bereda sådana röstberättigade som av olika skäl inte kan besöka sin vallokal möjlighet att utöva sin rösträtt. Bestämmelserna tjänar alltså ett viktigt ändamål. Det är emellertid också viktigt att de röstande inte utsätts för obehörig påverkan vid valet. När reglerna utformades har man naturligtvis vägt in båda dessa omständigheter. Jag erinrar om att riksdagen så sent som i våras beslutade om ändringar i vallagen för att skapa förutsättningar för bästa Om det i samband med årets val har förekommit fall av otillbörlig påverkan vid röstningen, kan detta bero på att gällande bestämmelser inte har följts. Men det kan också tänkas att bestämmelserna i ämnet inte är helt tillfredsställande. Efter varje allmänt val gör riksskatteverket, som är central valmyndighet, en sammanställning över erfarenheterna från valet. Detta material ger i allmänhet anledning till vissa mindre ändringar i de författningar som reglerar valen. F. n. pågår emellertid också en mer allmän översyn av vallagen inom 1978 års vallagskommitté. Kommittén kan enligt direktiven lägga fram de ändringsförslag som den finner påkallade. Jag har under hand inhämtat att kommittén under sitt fortsatta arbete avser att se över bl.a. bestämmelserna angående budröstning och utfärdande av duplettröstkort. Man kan utgå från att kommittén härvid bl.a. kommer att ta del av de erfarenheter som har gjorts i det senaste valet. Det kommer alltså att inom en förhållandevis snar framtid finnas ett gott underlag för en sådan prövning som Martin Olsson efterlyser.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min fråga. En av grunderna för vårt demokratiska samhälle är att var och en skall ha rätt och möjlighet att fritt och utan påtryckningar rösta på det parti och de personer som vederbörande vill stödja i valet. Röstning genom bud har ökat möjligheterna för sjuka och rörelsehindrade att rösta. I den mån de är förhindrade att besöka sin vallokal eller en postanstalt kan de nämligen som bud få anlita släkting eller s.k. vårdare. Vid sjukhus och andra institutioner brukar dessutom tillfälliga postanstalter inrättas för poströstning. Dessa olika åtgärder för att ge alla möjlighet att rösta är positiva. Men å andra sidan kan denna möjlighet vara negativ, genom att risk kan föreligga för att den sjuke utsätts för obehörig påverkan av sin eller sina vårdare. Den sjuke kan känna sig så beroende av sin vårdares hjälp att han inte vill motsätta sig vårdarens erbjudande att ordna röstning på visst parti även om den sjuke sympatiserar med annat parti. Åtskilliga fall av röstning genom bud har uppmärksammats i samband med årets val på grund av dels ensidig information, där endast ett partis valsedlar erbjudits, dels att det varit svårt att dra gränsen för vilka som skall anses vara vårdare i vallagens bemärkelse. För röstning på postanstalt fordras röstkort. Det har visat sig att annan än röstberättigad har beställt dubblettröstkort hos lokal skattemyndighet. Man kan riskera att vid röstning på tillfällig postanstalt på sjukhus så kan ett utnyttjande av dubblettröstkorten innebära något av obehörig påverkan. Både för tilltron till valet och för att sjuka, åldringar och rörelsehindrade skall slippa riskera att bli utsatta för obehörig påverkan inför valen är det av största betydelse att reglerna för röstning genom bud och kanske även utfärdande av dubblettröstkort ses över. Jag är tacksam över svaret och justitieministerns uppgift att vallagskommittén skall se över de regler och tillämpningen av reglerna som jag har tagit upp i min fråga, och jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilka åtgärder som vidtagits och vad som planeras av regeringen i fortsättningen för att stödja den demokratiska utvecklingen i Nicaragua. Till flyktingar från Nicaragua som vistades i grannländerna Costa Rica och Honduras och till utsatta grupper inne i Nicaragua under Somozas regim lämnade Sverige under budgetåren 1978 80 humanitärt bistånd om ca 11 milj.kr. Insatserna avsåg livsmedel, mediciner, fältsjukhus, ambulansutrustning, stöd till utbildning, m.m. Sedan den nya regeringen i juli 1979 kommit till makten i Nicaragua har den svenska regeringen beslutat anslå 25 milj.kr. som katastrofoch återuppbyggnadsbistånd. Medlen används främst för livsmedel, mediciner, sjukhusbyggen och hälsovårdsutrustning. Beslut har därutöver fattats om 1,4 milj.kr. till Lutherhjälpen och Röda korset för humanitära insatser. På torsdag avser regeringen besluta om ett bidrag på 3 milj.kr. till FN:s flyktingkommissarie för bl.a. repatriering av nicaraguanska flyktingar som återvänder från sin exil. Enligt regeringens mening är det angeläget med ett omfattande internationellt stöd till Nicaragua för att underlätta landets utveckling i demokratisk riktning, dess återuppbyggnad och dess strävanden mot ekonomiskt och politiskt oberoende. Med denna utgångspunkt kommer regeringen i budgetpropositionen att utforma sina förslag till riksdagen om framtida svenska insatser.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga beträffande Nicaragua. Sedan en ganska lång tid tillbaka känner vi alla väl till förhållandena i Nicaragua. Såsom jag påpekat i min fråga är den vidare utvecklingen i landet mycket betydelsefull också för övriga stater inom det här området. Vi har exempelvis nu kunnat konstatera att krafter i San Salvador har försökt bekämpa de diktatoriska tendenser och störta den diktatoriska styrelse som funnits där under många år, och vi kan vänta oss en liknande utveckling också i andra stater, t.ex. Guatemala. Det är således viktigt att det inte blir något bakslag eller misslyckande för den demokratiska utvecklingen i Nicaragua, särskilt mot bakgrund av att vi att stödja Nicaragua vet att det finns mycket starka krafter inom vilka man ser på denna utveckling med oblida ögon. Det är tillfredsställande att den svenska regeringen — såsom framgår av svaret — nu har bestämt sig för att stödja den nuvarande regimen i Nicaragua i första hand med pengar, men det är naturligtvis också viktigt att åtgärder vidtas även för att stärka den nya regimen i internationella sammanhang, i FN osv. Jag skulle därför vilja ställa följande kompletterande fråga: Avser regeringen att ta några initiativ i internationella sammanhang, t.ex. i FN, för att också moraliskt stärka den nya regimen i Nicaragua? För att återgå till frågan om de pengar som har anslagits, 25 milj.kr., skulle jag också gärna vilja veta hur mycket av dessa pengar som hittills har utbetalats, inom vilka områden de har kommit till användning och när de resterande pengarna kommer att betalas ut. I frågesvaret talas vidare om den humanitära hjälp som har lämnats till Lutherhjälpen och Röda korset liksom om ett bidrag på 3 milj.kr. till FN:s flyktingkommissariat, något som naturligtvis är mycket positivt. Men en intressant fråga i sammanhanget är vad som här menas med flyktingar. Enligt min mening är det sådana som har flytt tidigare och som nu vill återvända. Men vi kan här inte bortse från att det exempelvis inom andra länders legationer i Nicaragua finns representanter för den gamla regimen, nationalgardister och andra. Kommer något av de pengar som Lutherhjälpen och Röda korset fått att användas till att hjälpa dessa människor att ta sig ut ur Nicaragua? Jag ställer den frågan, eftersom dessa ju får betraktas som något slags motsvarighet till båtflyktingarna från Vietnam, som i stor utsträckning är representanter för den gamla förtryckarregimen.
Herr talman! Regeringen har där så har varit aktuellt redan tagit vissa initiativ i internationella sammanhang för att stödja Nicaragua också den vägen, t.ex. initiativ för att understödja landets önskan om hjälp via den internationella monetära fonden. Precis som vi gör när det gäller länder i motsvarande situation kommer vi naturligtvis även fortsättningsvis att se till att vi både bilateralt och via internationella organisationer ger Nicaragua hjälp. Jag avser då såväl det politiska stöd man kan behöva som det materiella stöd som kan komma i fråga. För det materiella stödet gäller att detta kan ges direkt från Sverige eller via internationella hjälporganisationer av skilda slag. Beträffande den andra frågan, om utbetalningen, är att säga att vi nyligen har haft en representant från utrikesdepartementet på plats i Nicaragua för att diskutera hur hjälpen skall organiseras och i vilken takt utbetalningen skall ske. Det har redan gjorts utbetalningar när det gäller livsmedel, och det kommer snart att göras utbetalningar av motsvarande slag avseende landets sjukhus. Vad sedan gäller flyktingfrågan har jag här endast berört dem som har befunnit sig i exil. Naturligtvis gäller de internationella konventionerna på flyktingområdet som innebär att människor som riskerar politisk förföljelse får hjälp alldeles oavsett anledning.
Herr talman! Beträffande svaret på delfrågorna ett och två tycker jag att det är tillfredsställande att regeringen har tankar som går i den här riktningen och att regeringen alltså kommer att göra framstötar på det internationella planet. Det behövs säkerligen, eftersom det rör sig om en så ny och påpassad regim. Det är också bra att de här utbetalningarna har satts i gång. Enligt uppgifter som jag har fått har ungefär hälften betalats ut. Hälften skulle alltså följa senare, och av vad utrikesministern sade förstår jag att det kommer att ske ganska snart. Det är emellertid viktigt att man, om det skall bli effektivt, inte ligger på pengarna. Beträffande den sista delfrågan, som gällde flyktingar som har tillhört den gamla regimen och som nu givetvis vill klara sig undan, tycker jag att man inte bara kan hänvisa till internationella konventioner och tala om flyktingar som flyktingar. För något år sedan upprördes vi alla över Somozaregimens övergrepp mot Nicaraguas folk. Skall vi nu helt neutralt ställa upp och godkänna att svenska pengar som slussas ut via svenska hjälporgan hjälper sådana mördartyper att komma ut ur Nicaragua och hindra den nya regeringen att utkräva den näpst och den bestraffning som enligt min mening är riktig och rättvis. Det är ändå en ganska stor skillnad på flyktingar och flyktingar. När det gäller en regim av Somozaregimens typ, som under decennier har förtryckt ett helt folk, tycker jag att man mycket väl kan ta i beaktande vad de svenska hjälpinsatserna används till.
Herr talman! Såvitt jag känner till har det som Oswald Söderqvist talar om inte förekommit, dvs. att UNHCR, FN:s flyktingkommissarie, på något sätt skulle ha hindrat den nicaraguanska rättvisan. Jag blev en aning betänksam när Oswald Söderqvist sade att vi inte på nytt får hamna i en båtflyktingssituation. Uttalandet kan möjligen bero på att Oswald Söderqvist och jag har något olika uppfattning om vad humanitära insatser kräver. Jag menar att humanitetens bud krävde att vi gjorde de insatser som vi har gjort för båtflyktingarna. Det var människor i nöd. Vi frågar inte så mycket efter av vilka skäl de hamnat i den situation som de befinner sig i. Inte heller frågar vi efter deras politiska uppfattning. Vi hjälper människor som behöver vår hjälp.
Herr talman! Jag tror inte att vi har några skilda uppfattningar om t.ex. humanitetens gränser. Men här gäller det just Nicaragua. Beträffande hjälpen till båtflyktningarna rör det sig om den tidigare regimen i Sydvietnam som var USA-imperialismens betjänt och som deltog i kriget mot sitt eget folk. Samma sak gäller naturligtvis Somozaregimens nationalgardister. Det kan inte vara ointressant för svenska skattebetalare och för andra som satsar pengar på Lutherhjälpen, Röda korset och andra organisationer — oavsett om det är frivilliga bidrag eller om medlen slussas ut skattevägen — om pengarna används för att hjälpa medlemmar av Somozas nationalgarde. Enligt de uppgifter jag har finns åtskilliga av dessa tidigare poliser, officerare och andra på olika legationer, bl.a. i huvudstaden Managua. Vad jag ville veta var om några av de pengar som det här talas om kanaliseras till hjälp åt dessa människor — och det tycker inte jag är ointressant.

Herr talman! Inger Lindquist har frågat mig vilka omedelbara åtgärder jag ämnar vidta för att bistå Kampucheas folk. Oswald Söderqvist har frågat mig vilka åtgärder som vidtagits för att få fram hjälp till Kampuchea och om inte diplomatiska förbindelser med regeringen i Phnom Penh är den första garantin för en effektiv hjälpinsats. Jag avser att besvara frågorna i ett sammanhang. Som är väl känt råder en fruktansvärd nöd i Kampuchea. Flera miljoner människor uppges vara hotade av svältdöden. Under de senaste veckorna har internationella Rödakorskommittén , FN:s barnfond och Världslivsmedelsprogrammet kommit i gång med ett hjälpprogram i begränsad omfattning till befolkningen i Kampuchea på båda sidor om stridslinjerna. Förhoppningen är att dessa leveranser skall kunna öka kraftigt under det närmaste halvåret. Kostnaden för hjälpprogrammet beräknas till ca 450 milj.kr. för de närmaste sex månaderna. Den svenska regeringen har genom diplomatiska kontakter spelat en pådrivande roll och sökt hjälpa till att undanröja hindren för hjälpinsatser. Regeringen beslöt den 18 oktober att lämna 20 milj.kr. i bidrag till de internationella hjälpinsatserna i Kampuchea 10 milj.kr. härav lämnas till WFP för upphandling av livsmedel, 5 milj.kr. lämnas till vardera UNICEF och ICRC för deras hjälpprogram i Kampuchea. Regeringen är beredd att överväga ytterligare bidrag under förutsättning att programmet kommer i gång i större skala och medelsbehov föreligger. Till Oswald Söderqvists fråga vill jag säga att eftersom den svenska hjälpen lämnas via internationella hjälporgan uppstår i detta sammanhang inte frågan om Sveriges förbindelser med denna regim. Jag vill dock här begagna tillfället att erinra om att den svenska regeringen anser att det f. n. inte finns någon regering som legalt kan sägas representera Kampuchea. Vi upprätthåller därför inte officiella diplomatiska förbindelser med någon av de stridande parterna, vare sig med Heng Samrin eller Pol Pot. Detta hindrar oss dock inte från att ta praktiska kontakter med de båda sidorna för att främja humanitära biståndsinsatser till de lidande människorna i hela Kampuchea.

Herr talman! Jag är tacksam över utrikesministerns redovisning och självfallet också över de medel som regeringen nu har ställt till förfogande. Lidandet i Kampuchea är omätligt. I press och TV har vi kunnat följa hur förhållandena är i Kampucheas gränstrakter mot Thailand. Garvade korrespondenter har förklarat att de haft svårt att hålla inne gråten, när de mött den fasansfulla synen av utmattade, utsvultna och sjuka människor. Själv har jag i början av denna månad i Genéve vid två tillfällen fått redogörelse för förhållandena i Phnom Penh och trakterna där omkring av Internationella röda korsets chefsdelegat. Han har tillsammans med ytterligare sju Röda kors-delegater och några delegater från UNICEF fått tillträde till dessa områden. Han hade då jag fick informationen varit i Phnom Penh vid tre olika tillfällen under sammanlagt 45 dagar och skulle just återvända dit. Han började sin redogörelse med att säga att förhållandena inne i Kampuchea var sådana att de låg helt bortom vår föreställningsvärld. Människorna var som skelett. Man såg över huvud taget nästan inga små barn. Landet är starkt underbefolkat. Det finns ungefär 4 miljoner invånare eller hälften av vad antalet var för några år sedan. 90 26 av den utbildade befolkningen är borta och vissa yrkesgrupper finns över huvud taget inte. Vissa distrikt är helt öde. En del städer är spökstäder utan några som helst invånare. I juli var Phnom Penh så gott som öde. Där växte buskar och träd mitt i gatorna. Staden såg ut som om den hade träffats av en tornado. Han uppgav också att svälten bland befolkningen är enorm. Risransonen per person och vecka är ett kilo, vilket är en tredjedel av en minimiranson. Man saknar redskap att fiska med, man har inga verktyg för att bruka jorden och man har inte något utsäde, för det har gått åt till föda. Malaria, tuberkulos och andra sjukdomar härjar vilt. I landet finns 46 läkare och 200 sköterskor. Läkarna saknar instrument, de hart.ex. inte stetoskop. Det finns inte heller några mediciner. Detta är bilden av ett folk 1979. Detta folk lider, svälter och dör inför våra ögon. Nödsituationen är så exceptionell att den kräver exceptionella hjälpåtgärder. Jag skulle vilja fråga om utrikesministern avser att genom framställning till andra länder,t.ex. Sovjetunionen och Kina, försöka bredda möjligheterna till ökade hjälpinsatser.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det är en sak som förtjänar påpekas om och om igen när det gäller förhållandena i Sydostasien i allmänhet och just nu i Kampuchea i synnerhet, och det är var den ursprungliga skulden ligger till att det ser ut som det gör i Kampuchea. Kampuchea var fram till 1970 en neutral stat. Landet hade en stor risproduktion och man var i stånd att exportera till stora delar av grannländerna. Kampuchea var ett blomstrande och fredligt land. 1970 beordrade president Nixon den amerikanska krigsmakten att gå in i dåvarande Kambodja. Det är det som är den grundläggande orsaken till det läge som man i dag har i Kampuchea. Jag är helt övertygad om att den beskrivning som Inger Lindquist här har givit är fullständigt korrekt. Det har lagts fram massor av bevis och rapporter om förhållandena. Men detta material kan man inte bara dra fram och låta det hänga fritt svävande i luften. Ansvaret är från början USA:s. Det är USA som har startat förstörelsen av Kampuchea, men USA har inte, varken där eller någon annanstans i Sydostasien, tagit sitt ansvar och betalat ersättning för de skador som åstadkommits i området. Det är viktigt att ha detta i minnet när vi diskuterar de här frågorna. Jag tycker givetvis att det är bra att regeringen har anslagit pengar till de internationella hjälpinsatserna i Kampuchea. Det är mycket bra. Förhoppningsvis kan vi kanske öka de här insatserna upp till gränsen av vår förmåga. Det hoppas jag också regeringen har i åtanke. Jag vill uppehålla mig vid den sista delen av min fråga, den som gäller de diplomatiska förbindelserna, där utrikesministern säger att frågan inte kommer upp i detta sammanhang. Men jag tycker att det är precis vad den gör. Vi vet att regeringen Heng Samrin i Phnom Penh har uttryckt skepsis just emot vad de här internationella hjälporganen syftar till. Det är, som jag har påpekat i min fråga, förklarligt att det finns en misstänksamhet mot västliga internationella organ, med tanke på alla de erfarenheter man har av dem, vilket jag berörde inledningsvis.

Det skulle underlätta biståndsarbetet.
Herr talman! Jag kan bara understryka det som Inger Lindquist sade om läget i Kampuchea. Det är en fruktansvärd katastrof som mer eller mindre mitt framför våra ögon utspelas, eftersom vi nu faktiskt får rapporter om vad som händer i Kampuchea. Jag måste säga att av alla de katastrofsituationer som jag har haft anledning att befatta mig med i regeringen eller tidigare tycker jag att denna är det mest fruktansvärda. Därför är det ett ansvar för Sverige, för de internationella organisationerna och alla andra länder i världen att, oavsett hur vi fördelar skuldbördan för det som nu sker, göra den insats som krävs av varje humanitärt kännande nation för att de här miljonerna människor inte skall gå under. Vad gör vi? Ja, vi gör vad vi kan för att trycka på de internationella organisationerna, som är de enda som kan göra en effektiv insats där f. n. Vi har sagt att vi också är beredda att göra direkta egna insatser, om de internationella inte räcker till och om det är möjligt att göra direkta svenska insatser. Nu är det så — det kan jag säga som svar på Inger Lindquists fråga — att även andra länder är aktiva. Japan, England, USA, EG, Västtyskland, Australien. Även Sovjet har aviserat att man tänker göra humanitära insatser i området. Jag skulle dessutom till sist gärna vilja säga till Oswald Söderqvist att det nog faktiskt inte spelar någon roll i detta sammanhang med vilken part vi upprätthåller diplomatiska förbindelser eller om vi alls gör det. De principer vi följer för diplomatiska förbindelser gäller även här. Det finns ingen regim som har totalkontroll över landet, men vi har alltså de praktiska kontakter vi behöver för att kunna göra en hjälpinsats med båda sidorna. Därvidlag kanske Sverige har en unik position, som jag tycker det finns anledning för oss att vara aktsamma om.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för tillägget som gjordes nu. Jag skulle själv bara vilja tillägga att — såsom också framgår av svaret — Internationella röda korset planerar betydande hjälpinsatser och att kostnaderna för dessa är beräknade till 111 miljoner dollar för en sexmånadersperiod. De nordiska Rödakorsorganisationerna planerar också att tillsammans göra vissa hjälpinsatser: Norge vill ställa upp med ett läkarteam, Sverige planerar att skänka stora tält för sjukhuset, och även Finland och Danmark är inkopplade. Till min glädje ser jag också att det står i svaret att regeringen skall överväga att ge ytterligare bidrag. Det är jag tacksam över. Jag skulle kanske kunna som ett litet tips säga att vissa regeringar har ställt hjälp, t.ex. av typen Herkulesplan, till förfogande utan kostnad. Detta tycker jag vore någonting för den här regeringen att tänka på. Till sist skulle jag vilja fråga på vad sätt utrikesministern från sin statsrådsposition vill påverka och engagera svenska folket för att känna det medmänskliga ansvaret inför det som nu sker i Kampuchea.
Herr talman! Jag håller inte med om att allt som kan göras har blivit gjort. Det tror jag är litet för starkt uttryckt av utrikesministern. Det är gott och väl att man nu har anslagit pengar — och det kan vi kanske göra ytterligare — men det är inte enbart en fråga om ekonomi eller om att ställa pengar eller livsmedel eller annat till förfogande, utan här kommer vi in på den viktiga frågan om hur hjälpen skall kanaliseras. Då är det förbluffande att höra utrikesministern stå här och säga att det inte spelar så stor roll vilken regim man har kontakterna med. Det är väl ändå ganska magstarkt! Jag har här ett nummer av tidskriften Kommentar, som har analyserat situationen i Kampuchea. Det finns väldigt bra artiklar där av en amerikansk journalist. Det är alldeles klart att Pol Pot-regimen likviderade större delen av intelligentian i Kampuchea. Innan de senaste händelserna inträffade och regimen störtades hade man genom de åtgärder man vidtagit kraftigt decimerat befolkningen. Då kan det väl inte vara så att det inte spelar någon roll vilken regim den svenska regeringen har kontakter med, i synnerhet som Heng Samrin har kontroll över huvudstaden och över större delen av territoriet. Det är ännu ingen som kunnat tala om hur stort område Pol Pot upprätthåller vid gränsen till Thailand. Om det, som det sägs i vissa sammanhang, även ingår vissa delar av Thailand, blir området kanske litet större. Med hänsyn till dessa förhållanden borde den svenska regeringen ta itu med den här frågan på ett mer seriöst sätt och sträva efter att utöka de diplomatiska förbindelserna med Heng Samrin-regimen i Phnom Penh. Det är den bästa åtgärden för att effektivt öka biståndet till hela det kampucheanska folket.
Herr talman! När Oswald Söderqvist säger att allt som kan göras inte är gjort skall jag gärna hålla med honom -— fast på ett annat sätt än han kanske tänkt sig. Här finns det — som det alltid är i krig — ett motstånd från de parter som är inblandade i striderna. Enskilda människors öden väger ganska lätt mot de politiska intressen som lett fram till den här situationen. Tyvärr är det på det sättet. Tyvärr är det också på det viset att de internationella organisationerna på grund av sina krav enligt min mening inte kunnat göra en insats tillräckligt snabbt — ännu så länge har insatser gjorts i långt ifrån tillräcklig omfattning. Vad beträffar frågan om de diplomatiska kontakterna är det avgörande för det vi nu diskuterar att vi har sådana kontakter med parterna i den här konflikten att vi faktiskt kan tala med dem och göra en praktisk insats. Sådana kontakter har vi — även med Heng Samrin-regimen, som Oswald Söderqvist anser att vi borde upprätta formella diplomatiska förbindelser med. Vi har haft kontakt med denna regim via dess ambassad i Hanoi, vi har haft kontakt med dess utrikesminister i samband med ett möte i Havanna för en tid sedan med de alliansfria staterna.
Herr talman! Det är klart att det finns motstånd — det sade jag redan i mitt första anförande. Det finns en misstänksamhet hos regeringen i Phnom Penh. Det har man själv uttryckt i internationella sammanhang. Det har stått i svenska tidningar, och det har kommit fram på annat sätt. Regeringen är misstänksam mot det väldiga uppbåd som framför allt syftar till att stödja motståndarsidan, dvs. Pol Pot. Regeringen är också misstänksam mot Thailand, vars regering naturligtvis är utpräglat fientligt inställd mot Heng Samrin-regimen. Detta är självklart och ingenting att förundra sig över mot den historiska bakgrund som vi alla så väl känner till. Faktum kvarstår emellertid att om man vill nå större delen av Kampucheas befolkning, så måste det ske via regeringen i huvudstaden Phnom Penh. Denna har den största kontrollen över området. Ingen har kunnat visa hur stor del Pol Pot-gruppen behärskar. Det talas allmänt om att den behärskar gränsområden. Vi har sett bilder, och vi har hört rapporter. Men ingen har sagt var dessa bilder är tagna. De kan lika gärna vara tagna i Thailand. Hur stor del av Kampuchea behärskas av Pol Pot och hur stor del av befolkningen når den gruppen? Det är det som är det viktiga. Här är det inte fråga om två jämbördiga parter, utan här finns en regering med kontroll över större delen av landet och en liten grupp som påstår sig ha kontroll över vissa områden.
Herr talman! Jag tycker att det vore bättre om Oswald Söderqvist engagerade sig för de människor i Kampuchea som just nu, när vi står här och talar, dör av svält, i stället för att engagera sig för den ena eller den andra sidan i den militära konflikt som pågår och där man inte känner någon som helst misskund med de människor som utsätts för detta i det här stackars landet. Oswald Söderqvists uppgift om att Heng Samrin-regimen — dvs. den regim som har kontroll över huvudstaden — känner misstänksamhet mot de här hjälpinsatserna är riktig. Men samma misstänksamhet finns även på den andra sidan — man misstänker att hjälpen skall gå till de människor som finns på motståndarsidans territorium. Men så är det i alla krig, och i detta speciella fall är det faktiskt så att huvuddelen av insatserna görs just via kontakter med Heng Samrin-regimen i Phnom Penh.
Herr talman! Det sista var ju ett positivt besked. Det är precis vad jag vill komma fram till, att dessa kontakter måste utökas. Jag tycker det är litet orättvist av utrikesministern att påstå att jag inte skulle intressera mig för det lidande folket i Kampuchea. Det är just därför att jag intresserar mig för detta folk som jag har ställt frågan, och jag har framfört vissa synpunkter på hur man skall kunna effektivisera hjälpen. Det sista som utrikesministern sade pekar också på att det är den enda riktiga vägen. Vi kan beskriva lidandet i Kampuchea hur mycket vi vill och tala om humanitet osv., och det skall vi göra. Men det är nödvändigt att vi vidtar praktiska åtgärder, som gör det praktiskt möjligt för oss att nå dessa människor, och inte upprätthåller något slags partsståndpunkt att dessa två parter är likvärdiga och att regeringen inte kan ta ställning. Jag tror att regeringen ganska snart kommer att bli tvungen att ta ställning, om man vill fortsätta med hjälpinsatserna och nå det lidande folket i Kampuchea — i hela landet och inte bara de grupper som så oerhört tragiskt har fördrivits och nu lever i djungelområdena vid gränsen till Thailand. Vi måste tänka på alla, och då är regimen i Phnom Penh den bästa och säkraste länken.
Herr talman! Jag kan inte tro annat än att både politik och logik talar för att om man vill uppnå det syfte som Oswald Söderqvist pläderar för, nämligen att nå ut till alla människor i Kampuchea, oavsett vilken sida om stridslinjen de befinner sig på, är det en fördel att ha kontakt med båda sidor, framför att — som Oswald Söderqvist samtidigt säger — bara upprätthålla kontakten med den ena sidan.
Herr talman! Det var fel, herr utrikesminister. Jag har inte sagt att vi skall avbryta kontakterna med Pol Pot. De är nödvändiga så länge han behärskar tillförselvägarna till flyktingarna i gränsområdet. Jag har bara sagt att om vi vill nå effektivitet och få till stånd bra hjälp måste vi odla kontakterna bättre med den part som har kontroll över större delen av territoriet. Givetvis kan och skall vi fortsätta att stödja flyktingar i Thailand och i gränsområdena där så långt det går och så länge det är möjligt att göra det effektivt. Men det viktiga är att få utökade kontakter med regimen Heng Samrin som sitter i Phnom Penh och har kontroll över landet.

Herr talman! Paul Jansson har frågat om jag är beredd att vidta sådana åtgärder att sysselsättningen vid Vanäsverken i Karlsborg kan tryggas. Vid Vanäsverken tillverkas främst finkalibrig ammunition. Den ekonomiska situationen för försvaret har medfört att behovet av finkalibrig ammunition för utbildning förändrats så att den nu föreliggande planeringen innebär minskade beställningar från försvarets sida. Detta kan i sin tur leda till en minskning av sysselsättningen vid Vanäsverken. Inom regeringskansliet har därför tillsatts en arbetsgrupp som mot bakgrund av sysselsättningsutvecklingen i Karlsborgsområdet skall överväga åtgärder för Vanäsverken på kort sikt. Till följd av den ansträngda ekonomiska situationen för försvaret med minskade anslag till materielanskaffning kan ytterligare medel för ökad anskaffning av ammunition inte avdelas inom försvarets ram. Arbetet inom arbetsgruppen är ännu inte slutfört. När underlag föreligger avser regeringen överväga eventuella åtgärder.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Svaret kan ju tyvärr inte lugna de oroliga jobbarna vid Vanäsverken. Den här arbetsplatsen i Karlsborg har många gånger varit hotad till sin existens, och det allvarligaste hotet kom väl i början på 1970-talet, då det fanns förslag om att hela anläggningen skulle läggas ner. Efter ett energiskt fackligt och politiskt arbete beslöt den dåvarande socialdemokratiska regeringen att fabriken skulle leva vidare. Men för jämnt ett år sedan var det på nytt problem med Vanäsverken. Det rådde osäkerhet om hur stor del av materielbeställningarna man skulle få, och det var konkurrens med den då privatägda Norma projektilfabrik. Efter statens köp av Normafabriken i Värmland trodde man att läget skulle bli stabilare för båda dessa ammunitionsfabriker. Nu är det på nytt kris i Vanäsverken, beroende på — som försvarsministern här antydde — att man inte har medel för att lägga ut de beställningar som man räknat med för innevarande budgetår. Pengarna är nämligen slut. Vanäsverken har f. n. 318 anställda. Om det värsta skulle inträffa räknar man enligt uppgift med att halva arbetsstyrkan på sikt skulle komma att få lämna sitt arbete. Det står helt klart att arbetsmarknaden i Karlsborg inte tål en sådan åderlåtning av sysselsättningen. Och det är ju så att staten genom sina åtgärder ursprungligen har byggt upp Karlsborg som ort. Det skedde långt tillbaka i historien, på den tid då fästningen tillkom. Sedan dess har man lokaliserat ytterligare militära anläggningar till det här området. Jag hoppas att försvarsministern håller med mig om att staten från dessa utgångspunkter har ett speciellt ansvar för att se till att Karlsborg kan leva vidare som ort och som fungerande arbetsmarknad. Den arbetsgrupp som försvarsministern talar om och som skulle se över förhållandena och framlägga förslag tillsattes ju av Eric Krönmarks företrädare redan i början av september månad. Man skulle göra en snabbutredning. Nu har det visat sig att denna arbetsgrupp höll sitt första sammanträde den 5 oktober, alltså efter en hel månads stiltje. Jag vill gärna fråga försvarsministern: Vad kan det bero på att man tar så rundlig tid på sig för att titta på problem som är så akuta som dessa när det gäller Vanäsverken?
Herr talman! De bekymmer som Paul Jansson hyser för situationen i Karlsborg delar jag, men som jag framhöll i mitt svar finns det inom försvarets ekonomiska ram inga möjligheter att göra några mer radikala insatser för att klara sysselsättningen. Givetvis har staten här ett arbetsgivaransvar, precis som alla andra arbetsgivare, och jag räknar med att när arbetsgruppen är färdig med sitt arbete — jag skall göra vad jag kan för att skynda på så att man får fram ett resultat — skall vi försöka vidta vissa åtgärder. Vi har bekymmer i Karlsborg just nu, och jag kan bara säga att även andra orter kommer att drabbas på grund av det strama ekonomiska läge som vi har inom försvarets område.
Herr talman! Jag är medveten om att det kan uppstå problem när man tvingas dra ner beställningarna av ammunition. Jag är ingen speciell anhängare av att man till varje pris skall tillverka kulor och krut, om jag får uttrycka mig så, och att utgångspunkten skulle vara att man måste ha sådan tillverkning i Karlsborg för att ge sysselsättning åt människorna där. Vad jag är ute efter är en litet mer positiv syn från regeringens sida på det sociala ansvar som staten ändå måste ha för Karlsborgs kommun och dess existens. Jag skulle vilja veta: Överväger man inte några åtgärder för alternativ produktion exempelvis på Vanäsverken? För några år sedan kostade man ju på fabriken åtskilliga miljoner och förbättrade lokalerna och arbetsmiljön. Det finns en maskinpark i företaget som jag tror kan användas till mycket, inte bara för att tillverka ammunition. Jag tror att vad vi måste efterlysa är en litet mer offensiv inställning från statens sida för att trygga sysselsättningen i Karlsborg. Denna ort är speciellt utsatt, och skulle de här jobben försvinna vore det nära nog katastrof för kommunen.
Herr talman! Jag har i principfrågan ingen avvikande mening mot den som Paul Jansson gett uttryck för. Jag vill bara hänvisa till den arbetsgrupp som landshövdingen i Skaraborgs län, Karl Frithiofson, leder och som har till uppgift att lägga fram förslag om alternativ produktion vid de försvarsindustrier som råkar i besvärligheter på grund av den minskade ekonomiska ramen. Helt givet har staten ett ansvar för utvecklingen i Karlsborgs kommun liksom på alla andra håll. Jag har bara gett uttryck för de begränsade möjligheter som vi har från försvarsdepartementets sida att vidta åtgärder. Ansvaret för problemen på de områden som Paul Jansson förde fram ligger på andra departement. Det här är alltså en gemensam uppgift för flera olika departement. Såvitt jag kan bedöma skall arbetsgruppen inom ett par veckor vara färdig med sitt arbete och komma med ett förslag till lösning.
Herr talman! Jag frågade försvarsministern vad det kunde bero på att arbetsgruppen vilade på lagrarna en hel månad innan den satte i gång med sitt jobb. Enligt en uppgift i en för försvarsministern icke obekant tidning, Skaraborgs Läns Annonsblad, som lär ha bevakat den här frågan, skall det vid ett sammanträde i Karlsborg ha sagts att valrörelsen kom emellan och att det var därför man inte med en gång kom i gång med arbetet. Då frågar jag mig: Var utredarna så hårt engagerade i valrörelsen att de inte kunde avsätta några dagar för att sköta så här viktiga uppgifter?

Herr talman! Margareta Palmqvist har frågat mig om jag är beredd att stå fast vid hittills fattade regeringsbeslut om FOA:s flyttning, så att utflyttningen kan ske i enlighet med dessa. Överbefälhavaren har i sin programplan för det militära försvaret 1980-1985 anmält att en omprövning av de lokaliseringspolitiska besluten om bl.a. FOA:s flyttning till Botkyrka till en del skulle förbättra den ekonomiska situationen för försvarsmakten. Jag ser emellertid ingen anledning att ändra på de beslut som hittills fattats.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det positiva svar jag har fått av försvarsministern. Utflyttningen av FOA med 600-700 arbetsplatser från city till Botkyrka betyder ett mycket gott bidrag till tillgången på arbetsplatser i Botkyrka. Det är en kommun med stor andel småbarnsföräldrar och många låginkomsttagare. För dem betyder det särskilt mycket att få förbättrade möjligheter till ett arbete i närheten av bostaden eller åtminstone, till att börja med, bättre utrymme på tåg och bussar, om de tvingas pendla.

Herr talman! Stina Eliasson har frågat mig när flyttningen av arméns tekniska skola till Östersund beräknas kunna genomföras. Överbefälhavaren har i sin programplan för det militära försvaret 1980-1985 anmält att en omprövning av de lokaliseringspolitiska besluten om bl.a. flyttning av arméns tekniska skola till Östersund till en del skulle förbättra den ekonomiska situationen för försvarsmakten. Jag ser emellertid f.n. ingen anledning att ändra på nu gällande beslut och tidsplan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Ärendet angående arméns tekniska skolas lokalisering är inte precis nytt. Riksdagen beslöt redan den 26 maj 1971 att ATS skulle förläggas till Östersund, om den skulle organiseras. Enligt beslut av försvarsdepartementet i juni 1978 kommer lokaliseringen av ATS att ske senare än vad som förutsattes i riksdagens beslut 1976. Beslutet innebär att omflyttningen skall genomföras under sommaren och hösten 1984. Vissa förseningsfaktorer kan jag ha förståelse för — den nya befälsordningen och också beslutet om att radaroch luftmekanikerskolan inte skall flyttas till Östersund utan blir kvar i Göteborg — men det har verkligen varit många turer kring försvarsskolorna, och Östersunds kommun har hela tiden fått dra det kortaste strået. Efter riksdagsbeslutet om lokaliseringen till Östersund av ATS har det gång på gång cirkulerat oroande rykten av olika slag: flyttningen skulle försenas ytterligare eller helt utebli. Det som har gett mig anledning att ställa en fråga i dag är uttalanden av ÖBi pressen, där han säger att han motsätter sig flyttning av ATS till Östersund. Sådana uttalanden gör naturligtvis att man i Östersunds kommun och i Jämtlands län oroar sig. Kommunen planerar för bostäder. Det bostadsprogram som antas i år för 1980 är under utarbetande, och där påbörjas byggande för ATS så att bostadsfrågan skall vara tryggad. Det är av stor vikt för kommunens hela planering, inte minst den ekonomiska planeringen, att det besked som lämnats tidigare står sig. Det handlar om ett gammalt löfte om en lokalisering. Det är en planeringsförutsättning som man litat till. Kommunen planerar att ATS skall komma och litar till det. Av stort intresse är det naturligtvis även för byggnadsarbetarkåren att fastlagd planering gäller. Dessutom: fördröjningen och oron och osäkerheten som varit förknippade med det här ärendet torde inte heller upplevas som någonting särskilt positivt av den personal som berörs. Vad kostnadsaspekten beträffar torde enligt erfarenhet en fördröjning av ett byggande inte innebära minskade kostnader. Jag tackar för det svar som jag har fått, men jag tycker inte att det är riktigt tillfredsställande. Det är begreppet f. n. i sista meningen jag oroar mig för. Vad innebär detta egentligen?

Herr talman! Mitt besked skall tolkas så, att med de informationer vi har i dag ligger beslutet fast. Det som skulle kunna ändra det och eventuellt föranleda oss att titta på frågan är om kostnadsbilden skulle bli helt annorlunda. Jag har ingen anledning att tro att det skall inträffa, utan jag räknar med att beslutet skall genomföras.
Herr talman! Det var ett bra besked! Jag sade redan i mitt anförande nyss om kostnadsaspekten att av erfarenhet är det så, att det inte brukar bli billigare om man väntar. Nu tolkar jag beskedet som positivt: ATS lokaliseras till Östersund enligt planerna.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig om jag har för avsikt att medverka till att riksdagens beslut om elva TV-distrikt fullföljs. Som framgår av kulturutskottets uttalande i betänkandet KrU 1977/78:24 s. 31 har statsmakterna inte tagit ställning till exakt var och hur en utbyggnad av TV-distrikten skall ske, utan tvärtom framhållit att ett ställningstagande i denna fråga måste föregås av en ingående analys av föroch nackdelar. Sedan riksdagen fattade sitt beslut om omorganisation av Sveriges Radio har det förekommit uppgifter om att just distriktsutbyggnaden, inkluderande en utbyggnad av regional-TV, skulle komma att ställa sig betydligt kostsammare än vad regering och riksdag utgick från våren 1978. Det direkta ansvaret för förverkligandet av statsmakternas beslut om radio och TV ligger hos styrelserna för de olika bolagen inom Sveriges Radiokoncernen. Inte minst med hänsyn till hur styrelserna är sammansatta har jag anledning räkna med att de analyser av olika alternativ för distriktsutbyggnaden som äger rum inom Sveriges Radio och inom dotterbolaget Sveriges TV utgår från riksdagens ställningstagande till förmån för en resursförstärkning i de svagt utbyggda distrikten. Enligt vad jag har erfarit avser Sveriges Radio att inom kort till regeringen överlämna en skrivelse rörande utbyggnaden av programverksamheten i distrikten. Min förhoppning är att det skall vara möjligt att i 1980 års budgetproposition lämna förslag till vissa preciseringar av riksdagens beslut från våren 1978 med ledning av noggrannare kostnadsuppskattningar.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Också jag är väl medveten om att en utbyggnad av distrikten, inkluderande en utbyggnad av regional-TV, kommer att ställa sig kostsammare än vad regering och riksdag utgick från våren 1978. Men jag vill ändå i sammanhanget erinra om vad som framhölls i propositionen, nämligen att, som vi minns, produktionen skall öka från f. n. ca 30 96 till ca 40 96. Alla vi som representerar de minsta distrikten läser gärna om och om igen följande formulering av kulturutskottet: ”Riktpunkten bör dock vara att möjliga resursförstärkningar i första hand fördelas på de svagt utbyggda distrikten.” Vi står, som jag ser det, just nu inför ett mycket viktigt vägskäl. Antingen ökar klyftan ytterligare mellan de medelstora och de minsta distrikten eller också får de minsta distrikten, av typen Värmlandsdistriktet, sådana resurstillskott att de närmar sig de medelstora. Skulle klyftan nu ytterligare ökas är det nog liktydigt med att vi allt framgent kommer att förbli alltför små för att vara värda att satsa på, och detta är en utveckling som inte alls rimmar med decentraliseringen av mediakunskaperna liksom inte heller med det tillgängliga programstoffet eller med våra programambitioner. Jag tror i det sammanhanget att det är enormt viktigt att vi gör klart för oss vad ordet ”regional” egentligen innebär. Norrland som helhet, exempelvis, är inte ett regionalt område. Inte ens ett och ett halvt län är ett regionalt område. Det mest regionala jag vet är Gotland. Vad som händer på den ön är nämligen intressant för varenda människa som bor där. Det näst bästa exemplet tycker jag faktiskt är mitt hemlän Värmland. Det är ett relativt litet område i Sverige, och i det området finns en inte alltför stor befolkning, med gemensamma kulturoch samhällstraditioner. TV Värmland som ett självständigt TV-distrikt har statsrådet som bekant ställt sig mycket välvillig till, bl.a. vid den uppvaktning som företogs från vår länsbänk. När hela den värmländska länsbänken — med alla partier representerade — uppvaktade utbildningsminister Wikström fick vi gehör för våra krav på att Värmland skulle få utgöra ett eget distrikt. I samband med en sådan åtgärd skulle antalet distrikt utökas från nio till elva. Jag hoppas att statsrådet nu, med stor säkerhet, vill slå fast att denna målsättning kvarstår och att riksdagens beslut till alla delar kommer att fullföljas den dag resurserna medger detta.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att förbättra de studerandes ekonomiska situation. Enligt vad jag inhämtat avser studiestödsutredningen att avlämna ett delbetänkande under första halvåret 1980. I avvaktan på utredningens förslag är jag inte beredd att föreslå några större förändringar av de studiesociala stöden. Jag avser att återkomma till dessa frågor i den kommande budgetpropositionen.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret, fast det var magert. Ekonomiska förhållanden påverkar både valet av utbildning och studietakten. Det visar en enkät som Stockholms universitets studentkår har gjort. Studiemedlen räcker inte till. Över två tredjedelar av studiemedelstagarna tvingas att arbeta extra under terminerna. Extraarbetena går ut över studieresultaten och leder till förseningar i studierna. I enkäten visas också att trots att många av ekonomiska skäl tvingas att arbeta extra, så har de svårt att klara ekonomin. Det gäller särskilt studerande som har barn. Av de aktivt studerande är det bara 35 26 som har studiemedel. De övriga, alltså 65 96, har valt att finansiera studierna på annat sätt. Bland de vuxenstuderande är denna andel inte mindre än 80 26. Det visar att det nuvarande studiemedelssystemet inte är ett realistiskt finansieringsalternativ. De studerande som gör studieavhopp eller uppehåll i studierna säger att det är den dåliga ekonomin som är orsaken till studieavbrottet. De arbetar för att komma i kapp ekonomiskt. Det vanligaste är att man läser på halvtid och förvärvsarbetar på heltid. Många säger i enkäten att de skulle minska på förvärvsarbetet om de hade ekonomisk möjlighet till det. Det är inte första gången det konstateras att många studerande lever i en ohållbar ekonomisk situation. Den sociala snedrekryteringen både inom den kommunala vuxenutbildningen och inom högskoleutbildningen beror till största delen på det dåliga studiesociala systemet. Jag vill än en gång tala om hur bidragsdelen inom studiestödet har sjunkit från att ha varit 25 96 till att vara knappt 12 26 i dag. Totalbeloppet för studiemedlen har inte ens följt inflationen. Det svar som jag fått på min fråga om vad utbildningsministern tänker göra för att förbättra den ekonomiska situationen är, som jag sade, magert. Det är alltid samma sak: man väntar på utredningar. Men det hjälper sannerligen inte de studerande medan de dukar under i ohållbara ekonomiska situationer. Det är på tiden att införa ett enhetligt och bra studiemedelssystem med studielön för att kunna förverkliga kravet på lika rätt till utbildning. Jag menar att regering och riksdag måste ta sitt ansvar i praktiken för de reformer man i teorin beslutat om. Jag kan konstatera att svaret visar att utbildningsministern för sin del inte är beredd att ta det här ansvaret. Högre studiemedel är en förutsättning för att studier på heltid skall bli verklighet för alla studerande. Annars blir det bara fina honnörsord om allas rätt till utbildning. Det är som sagt inte första gången det påpekas hur de studerande lever och har det. Är det inte på tiden att göra någonting åt förhållandena?

Herr talman! Kurt Ove Johansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidtaga för att dels förbättra beredskapen mot rabies, dels komma till rätta med smugglingen av djur från smittade områden. Rabiessituationen på den europeiska kontinenten ställer stora krav på beredskap. På kontinenten förekommer sjukdomen hos viltet, framför allt hos räv. På grund av att Sverige har sjögräns mot kontinenten torde man inte behöva befara att rabiessmittan förs till Sverige genom rabiessjuka rävar. Det är framför allt hunden som förmedlar smittan mellan områden med rabies och rabiesfria områden eller länder. Vår beredskap har också, i enlighet med internationella rekommendationer, byggts upp med utgångspunkt i vårt geografiska läge. Det primära syftet med vår beredskap är att förhindra att sjukdomen förs in i landet. Denna del av beredskapen består bl.a. av bevakning av det internationella läget, karantänsförfarande vid införsel av vissa djurkategorier från rabiessmittade länder, diagnostisk beredskap och information. Skulle misstanke om rabies föreligga, träder den diagnostiska beredskapen i funktion. Om fall av rabies konstateras finns åtgärder förberedda. Bl. a. finns ett lager av vaccin i beredskap vid statens veterinärmedicinska anstalt. Lantbruksstyrelsen har under de senaste åren i samråd med generaltullstyrelsen bedrivit en mycket omfattande informationskampanj om gällande införselvillkor och om de risker som ett olovligt införande av djur kan medföra. Styrelsen har vidare i skrivelser till domstolsverket och riksåklagaren framfört vissa synpunkter på straffmätningen vid smuggling av djur. Skrivelsen har vidarebefordrats till domstolar, advokater och åklagare. Med hänvisning till vad jag här har redovisat om vår beredskap mot rabies och de bestämmelser som finns anser jag att det f. n. inte finns anledning för regeringen att vidta ytterligare åtgärder.

Herr talman! Enligt vedertagen praxis tackar jag jordbruksministern för svaret. Jag hade hoppats på ett mera konstruktivt svar på frågan hur man skall förhindra att rabies införs till Sverige. Rabies finns i dag över hela världen. Endast Storbritannien, Skandinavien och några enstaka öar anses vara smittfria. I Europa kan man följa spridningen av rabies hos vilda djur från mitten av 1940-talet. Sjukdomen uppträdde då hos bl.a. räv inom nuvarande Östtyskland. Därifrån har rabies spritts österoch västerut i en takt av ungefär 4 mil per år. Det är denna spridningsvåg som i tre olika omgångar har trängt in i Danmark. Därmed befinner sig Sverige i den omedelbara riskzonen för sjukdomens vidare utbredning. För Sverige, som inte har landgräns mot rabiessmittat område, är det som jordbruksministern sade mest sannolikt att rabies införs till landet genom smuggling av djur. Det är därför ganska naturligt att befolkningen, framför allt i södra Sverige, känner oro över de allt tätare larmrapporterna om rabiessmittans utbredning och den pågående djursmugglingen. Mot denna bakgrund kräver en växande folkopinion kraftfulla åtgärder mot insmugglingen av djur. Det mesta talar för att smugglingen av djur till Sverige fortsätter att öka. Därmed stiger också riskerna för en oönskad import av rabies till vårt land. Jordbruksministern kan ju inte i den situationen smita undan sitt stora ansvar i frågan. Det är enligt min mening dags — och jordbruksministerns skyldighet —att ta omedelbara initiativ i syfte att minska smugglingen av djur till Sverige. Det är egentligen ganska anmärkningsvärt att jordbruksministern inte på något sätt är beredd att medverka till att exempelvis tullen i de södra regionerna får de resursförstärkningar som har begärts — jordbruksministern är inte ens beredd att verka för att informationen till allmänheten om rabies breddas och förbättras. Någon detaljerad plan över vad man skall göra om rabies hos viltet uppträder i Sverige finns inte. Det är naturligtvis en allvarlig brist. Risken för desperata åtgärder i en krissituation blir då större. Jordbruksministern borde helt enkelt tillse att sådana detaljplaner omedelbart utarbetas.
Herr talman! Kurt Ove Johansson tycker att han inte har fått något konstruktivt svar. Han anser att jag smiter undan ansvaret, att jag vägrar att omedelbart vidta åtgärder. Det är då att märka att denna sjukdom visserligen har ökat men egentligen inte förekommit i Sverige sedan 1871. Under 1976 förekom ett rabiesfall — en hund, vilken undergick karantänsbehandling. Effektiva åtgärder kunde därför vidtas för att förhindra en spridning av sjukdomen till andra djur. Man bör också komma ihåg vad jag sade i mitt första svar till herr Johansson, nämligen att lantbruksstyrelsen i samråd med generaltullstyrelsen har bedrivit en mycket omfattande informationskampanj om gällande införselvillkor och de risker ett olovligt införande av djur kan medföra för såväl djur som människor. Den informationen har via UD delgivits samtliga svenska ambassader och generalkonsulat samt turist-, båtoch motororganisationer i Sverige och övriga Europa. Enligt lantbruksstyrelsens bedömning är smuggling av hundar och katter från rabiessmittade länder en synnerligen farlig hantering. Gällande lagstiftning möjliggör att varusmuggling som sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet kan straffas med böter eller fängelse i högst två år.

Herr talman! Vi hade ett rabiesfall i Sverige 1974, även om det var importerat från Indien. En person hade råkat ut för denna sjukdom genom att blislickad av en hundvalp. Detta fall finns beskrivet i Läkartidningen, nr 47 år 1978, så det borde jordbruksministern känna till. Informationen till allmänheten om rabies har stora brister. Det gäller inte minst informationen om möjligheterna till och nödvändigheten av vaccination. Per Erik Åbom har i den av mig nyss nämnda artikeln i Läkartidningen påtalat de risker som människor löper vid kontakt med husdjur i rabiessmittade områden. Vaccination av barn som skall vistas i rabiesendemiska områden anser Per Erik Åbom vara ytterst angelägen. Det intressanta är att inte de centraler för vaccination som jag kontaktat, och än mindre researrangörerna, lämnar några upplysningar om vaccinering mot sjukdomen vid resor till rabiesendemiska områden. Inte ens den tullpersonal som vid djursmuggling skall ta den första stöten mot rabies är vaccinerad mot sjukdomen. Det finns mycket att göra även för en aldrig så litet progressiv jordbruksminister när det gäller försvaret mot rabies. En bred information till allmänheten om rabies och om de förordningar som gäller måste anses som i högsta grad påkallad.
Herr talman! Vaccination av turistande svenskar i andra länder och av svensk tullpersonal är inte en fråga för jordbruksdepartementet. Herr Johansson får i det fallet fråga något annat departement. Men upplysningsvis kan jag nämna att viss tullpersonal vaccineras mot rabies, exempelvis gränsveterinärer och karantänspersonal.
Herr talman! Jag är medveten om att vaccineringsfrågan inte tillhör jordbruksdepartementet, men min förhoppning var att jordbruksministerns intresse för denna fråga är så stort att han i regeringen skall kunna verka för att vi skyddar oss mot dessa problem. Jag vill ta upp en annan fråga, som ligger på jordbruksdepartementet. Förre jordbruksministern, Eric Enlund, sade för ungefär ett år sedan i denna kammare att det förelåg brist på karantänsplatser i landet. Samtidigt utlovade han en proposition i frågan våren 1979. Men såvitt jag vet har denna proposition ännu inte lagts på riksdagens bord. Därför ställer jag frågan: Avser statsrådet Dahlgren att infria löftet som Eric Enlund gav men inte höll?
Herr talman! Det är en helt ny fråga som herr Johansson nu ställer, men jag kan säga att den frågan bereds f. n. i jordbruksdepartementet.
Herr talman! Jag vet att det den 30 oktober skall hållas ett möte på naturvårdsverket. Där kommer man bl.a. att diskutera frågan om att inrätta en spärrzon och reducera rävbeståndet vid behov. Veterinärmedicinska anstalten säger i anledning av ett Rapportinslag i TV 2 nyligen om rabies, att en intensiv kampanj mot rävarna naturligtvis innebär ett gravt ingrepp i den ekologiska balansen. Det vore väl något av ödets ironi om jordbruksministern genom passivitet i denna fråga tvingar fram en situation där den ekologiska balansen kommer att rubbas. Bara för någon månad sedan var ”ekologisk balans” något av ett honnörsord i jordbruksministerns mun. Utifrån detta vallöfte måste väl statsrådet känna det som en plikt att vidta nödvändiga beredskapsåtgärder mot rabies.

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig om regeringen har uppmärksammat bensinbolagens prispolitik gentemot lanthandlare och vad regeringen avser att vidtaga för åtgärder i så fall. Det har hävdats att vissa lanthandlare med omärkta pumpar inte skulle få någon återförsäljarrabatt vid inköp av bensin. Statens prisoch kartellnämnd har nu efter kontakt med Sveriges livsmedelshandlareförbund undersökt i hur stor utsträckning detta förekommer. Därvid har nämnden inte upptäckt något fall, där prissättningen skulle vara sådan som har hävdats. Några åtgärder från regeringens sida är därför inte aktuella. Jag vill betona att det är regeringens allmänna strävan att stärka lanthandelns livskraft, bl.a. genom att göra det lättare för lanthandeln att ha olika former av kompletterande service såsom bensinförsäljning.

Herr talman! Först ber jag att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Min fråga är ursprungligen föranledd av uppgifter i handelns fackpress, bl.a. en artikel i ICA-nyheter den 20 september i år. Vidare har jag hört mig för hos verkstadsägare som tillika är bensinförsäljare. Drivmedelsförsörjningen är ju en mycket viktig fråga för folkhushållet, och inte minst är den viktig för glesbygden. Av flera anledningar är det angeläget att drivmedelsdepåer finns tillgängliga så nära förbrukarna som möjligt. Det tar tid att behöva köra extra långt för att tanka sitt fordon, och det blir också en extra kostnad för glesbygdsbon. Denna kostnad märks så mycket mera som drivmedelspriserna stiger. Från energisparsynpunkt är det oefterrättligt om bensinbolagens prispolitik skulle medverka till att försäljningsställen läggs ned och avstånden mellan bensinmackarna blir allt längre. Det är också så att hushållens dagligvaruinköp kan förskjutas från den mindre ortens affär till en ort där bilen samtidigt kan tankas. Det är lätt att inse vilka negativa konsekvenser som kan bli följden av detta. Ibland kan man inte återhålla misstanken, att där ett visst bolag är ensamt om försäljningen blir prispolitiken mot återförsäljaren särskilt hård. Jag vill nämna ett exempel. Det rör då inte en livsmedelshandlare eller lanthandlare utan en verkstadsägare. I ett litet samhälle, där endast ett bensinmärke tillhandahålles, har bilverkstadsägaren mist återförsäljarrabatten, och han menar att han klassas som konsument — visserligen då storkonsument, för han säljer ca 350 000 liter per år. Veckopåfyllningen på ca 6 000 liter måste han betala kontant just då hans cistern fylls på. Det rör sig om ca 13 000 kr. På den veckoförsäljningen blev nettot för någon vecka sedan 280 kr. Han håller ju ett relativt lågt pris trots att bolaget har ett så högt pris. Men det måste han göra för att klara konkurrensen med den försäljning av samma bensinmärke som bedrivs någon mil längre bort. Där är flera bolag representerade. Omsättningen är större, och återförsäljarrabatten är bättre. Det är en viktig glesbygdsfråga att bevaka att inte agerandet från bensinbolagens sida tvingar till nedläggningar av erforderliga depåer ute i de svenska bygderna. Samhället kan då tvingas gå in och subventionera drivmedelshanteringen. Regeringen har ju att föra förhandlingar med oljebolagen om priser, krav på beredskapslager och annat. Jag vore tacksam om handelsministern vid sådana förhandlingar kunde beakta den oro vi känner ute i glesbygden för att bensinförsörjningen kan komma att bli sämre med tiden, om de mindre mackarna slås ut. Jag är tacksam för det svar jag har fått, men jag är litet förundrad över att där sägs att man inte kunnat finna exempel på sådana fall som påpekats just i den tidningsartikel jag nämnt. Det får emellertid stå för organisationens räkning liksom även för tidningens.

Herr talman! Jag har stor förståelse för Börje Stenssons intresse av att vi skall försöka se till att bästa möjliga förutsättningar finns för att klara bensinförsörjningen i glesbygden. Det är en mycket viktig fråga, och därför har man från regeringens sida också gjort olika insatser. Naturligtvis finns det problem när det gäller glesbygdens drivmedelsförsörjning, men faktiskt inte just det problem som har aktualiserats i olika tidningsartiklar. När de uppgifter som framförts i dessa tidningsartiklar kom till vår kännedom lät vi göra de undersökningar man helt naturligt bör göra, och det visade sig att det i detta fall faktiskt inte fanns underlag för den kritik som framförts.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för dessa ytterligare synpunkter. Jag tror att den oro vi känner verkligen är befogad. Just det exempel på vad som sker som jag nämnde och som är mig mycket näraliggande måste efter vad jag kan förstå finnas också på andra håll i landet. Jag tycker därför att det behövs en skärpt uppmärksamhet mot oljebolagen. Den omsättning de har på de stora orterna och den inkomst de får därifrån borde på något sätt kunna fördelas, så att bolagen inte med berått mod för en prispolitik mot de här små bensinmackarna som gör att dessa så småningom läggs ner. Det får till följd att samhället måste gå in och stödja verksamheten på mindre orter, och då är säkert bensinbolagen beredda att vara med och leverera igen.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig om regeringen är beredd att vidtaga åtgärder med anledning av planerad export av spritdrycker. Bakgrunden till frågan synes vara introduktionen av svensk vodka på den amerikanska marknaden. Enligt 1977 års lag om handel med drycker har AB Vin & Spritcentralen ensamrätt till exportförsäljning av spritdrycker. Enligt officiell statistik uppgick denna export under årets första sju månader till 114 000 liter till ett värde av 1,8 milj.kr. Importen var under samma tid 16 miljoner liter till ett värde av 150 milj.kr. Redan tidigare exporterades spritdrycker till ett begränsat antal länder framför allt i Europa. Sedan början av året exporterar Vin & Spritcentralen vodka till USA. Regeringen anser inte att det är förenligt med vår handelspolitik att införa exportrestriktioner för alkoholhaltiga drycker.
Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret. Jag är överens med handelsministern i fråga om de två sista raderna i svaret. När jag ställde frågan hade jag kanske inte tänkt mig att det var handelsministern som skulle svara på den — jag trodde att frågan låg på ett annat plan. Men jag vill säga att bland oss som aktivt arbetar för nykterhetsrörelsen har starka invändningar gjorts mot den planerade utvidgningen av exporten av rusdrycker från Sverige. Ledningen för våra stora nykterhetsorganisationer har t.ex. gjort protestuttalanden. När det nu sägs att svensk vodka skall exporteras till den amerikanska marknaden tror jag inte att det är någonting hedrande för produkter som har beteckningen ”Made in Sweden”. Jag tycker att det här är fel. All sädesodling kräver på olika sätt energi: till gödsling, sådd, skörd och tröskning. Framställning av brännvin kostar energi. Odlar vi i vårt land livsmedel, frambringar vårt jordbruk produkter som är nödvändiga för livets bevarande, bör inte den produktion som överstiger det inhemska behovet användas till framställning av gifter för export. Vi är med i hjälparbetet i en värld med klart otillräcklig livsmedelsproduktion. 700 miljoner människor i världen är undernärda, och värre blir det. Det är på det här området ett nytänkande måste ske. Det var närmast detta som jag tänkte på, men för dagen kan jag inte gå in i någon debatt med handelsministern. Jag förstår att han rent praktiskt inte kan införa ens restriktioner när det gäller exporten. Jag är emellertid övertygad om att man runt om i Sverige upplever det som föga tilltalande att det kommer att bli en vidgning av den svenska exporten av starkvaror, särskilt som det i de länder som skall ta emot varorna säkert inte finns någon utbredd önskan att ta emot dem. Det är väl också riktigt att vi köper in mera än vad vi säljer. Å andra sidan tycker jag inte att detta är någon anledning till att försöka konkurrera och få en bättre balans mellan export och import på det här området. Så stort som alkoholproblemet numera är — det erkänns av alla och inte bara av oss som är nykterhetsvänner eller kallas så — hoppas jag att det i Sverige på alla nivåer och i alla instanser blir en reaktion, så att det görs någonting mot detta. För dagen har jag inget mer att säga i den här frågan.
Herr talman! Ett exportförbud är knappast en verkningsfull åtgärd när det gäller att styra andra länders alkoholpolitik. Här måste det ändå tillmätas stor vikt att de åtgärder som man vidtar rimligen kan tänkas leda till resultat. Lika litet som ett svenskt exportförbud skulle kunna ha de goda verkningar som Tore Nilsson önskar skulle ett förbud mot import till Sverige knappast få de gynnsamma verkningar som alla önskar. Det sägs ju också i regeringsdeklarationen att det omfattande alkoholmissbruket förvisso är ett stort problem.
Herr talman! Den uppfattning som handelsministern sist gav uttryck för delar jag helt. Redan i början sade jag att frågan kanske borde ha formulerats på ett sådant sätt att vi kunnat få ut den i debatten om huruvida det inte är moraliskt förpliktande i Sverige att i den situation Sverige och hela världen befinner sig i försöka finna vägar att använda våra resurser på ett bättre sätt. Det är i arbetet härpå som jag i framtiden tänkte sätta in min energi. Jag medger att förbud mot export eller import inte är realistiskt just nu.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat om regeringen avser att förändra lagen så att nyinvesteringar av svenska företag i Sydafrika effektivt stoppas. Riksdagen beslöt den 1 juni i år att införa en lag som förbjuder svenska företag att investera i Sydafrika eller Namibia. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli. Lagen innebär att svenska företags verksamhet i Sydafrika begränsas genom ett generellt investeringsförbud. Regeringen kan i vissa fall medge undantag från investeringsförbudet. Syftet med denna undantagsmöjlighet är att begränsa förluster och undvika friställningar. Den skall också ge företagen möjlighet att fortsätta att investera i den utsträckning som är absolut nödvändig för att de efter hand skall kunna ersätta försliten utrustning. Undantaget ger däremot inte utrymme för en utvidgning av företagens verksamhet. Det är regeringen som beslutar i ärenden om undantag från investeringsförbudet. Beträffande den ansökan från Alfa-Laval AB som Bertil Måbrink nämner i sin fråga har beslut ännu inte fattats, utan ärendet är under beredning inom regeringskansliet. Vad kommerskollegium har gjort är att avge yttrande, vari kollegiet tillstyrker att Alfa-Laval medges det begärda undantaget. De berörda svenska företagen skall varje år redovisa hur verksamheten i Sydafrika utvecklas. Redovisningarna kommer att läggas till grund för en samlad utvärdering av de effekter på verksamheten som den nya lagen får. Regeringen skall till riksdagen lämna en redogörelse för utvecklingen. Det är i dag — då lagen endast varit i kraft i dryga tre månader — alldeles för tidigt att göra någon sådan bedömning.

Herr talman! Lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika är trots sina bristfälligheter en framgång för alla dem som kämpat mot apartheidsystemets omänskliga lagar. Men frågan är om inte lagen snarast bör byggas ut så att den förbjuder all sådan verksamhet eller påbjuder ett totalt tillbakadragande av allt svenskt engagemang i Sydafrika. En sådan åtgärd skulle vara helt i överensstämmelse med vad de organisationer vill som inne i Sydafrika bekämpar rasistregimen — såsom ANC, SWAPO och SACTU. Lagen har alltså brister. Den tillåter fortfarande svenska företag att verka i Sydafrika. Lagen innehåller dispensmöjligheter, som faktiskt gör det möjligt att utvidga produktionen. Ett fall är nu Alfa-Lavals begäran att få byta ut en 27 år gammal maskin, som kommer att innebära förbättrad servicekapacitet, vilket enligt vad jag kan förstå i förlängningen betyder en ökad produktionskapacitet. Det finns ett annat exempel. Enligt de uppgifter jag har skall Alfa-Laval flytta en av sina fabriker från Durban till Transvaal och fram till 1983 öka sin verksamhet i denna fabrik med 50 96. I det förstnämnda fallet har kommerskollegium sagt ja. Regeringen skall förkasta eller ge sitt godkännande till investeringen, och jag tänker inte pressa handelsministern på ett besked om vad han tänker ta för ställning. Men mot bakgrund av sådana exempel som de jag har anfört blir lagen om förbud mot nyinvesteringar försvagad. Jag är naturligtvis helt införstådd med att man inte kan ersätta en 27 år gammal maskin med en ny som har exakt samma kapacitet. Tekniken står som bekant inte stilla. Men detta visar samtidigt att man inte heller kan stanna vid den lag som nu finns. Om vi är överens om att vi skall visa vår solidaritet med alla dem som lider under apartheidsystemet, om vi är överens om att dra undan möjligheterna för rasistregimen i Sydafrika att via svenska företag få ett viktigt bidrag till dess fortsatta existens, bör då inte lagen utvidgas till att gälla all verksamhet i Sydafrika och alla förbindelser med rasistregimen där?
Herr talman! I den proposition som riksdagen antog i våras angavs vissa motiv för varför man skulle ge dispensutrymme. Skälen var bl.a. att man ville begränsa förluster i Sverige och att man ville minska risken för friställningar i Sverige. Dessutom ville man ge möjligheter för företag som nu är där nere att övervintra för att de skall kunna göra en insats den dag-— vi får hoppas att den kommer — då förhållandena i Sydafrika är mer gynnsamma än En

Herr talman! Det moderata kommer fram här nu. Vi vet att moderata samlingspartiet inte var så förtjust i lagen. Nu anmäler handelsministern vissa ekonomiska problem, som eventuellt kan uppstå här i Sverige om vi helt skulle dra oss tillbaka från Sydafrika. Men här är det ju många tunga remissinstanser som har tillbakavisat sådana resonemang. Vad det gäller är väl ändå en solidaritetshandling för de förtryckta i Sydafrika och en markering mot ett omänskligt system. Då skall man väl ändå inte plocka in eventuella ekonomiska problem som man, såvitt jag förstår, inte har bevisat skulle kunna uppstå. Sedan till frågan om detta att övervintra. De befrielseorganisationer som slåss mot rasistregimen och som inom en snar framtid kanske kommer att vara de ledande i Sydafrika har ju uttryckligen begärt att vi skall dra tillbaka all verksamhet från landet. Om vi gör detta har vi väl större möjligheter att prioriteras, då Sydafrika en gång blir fritt och det gäller att komma tillbaka till Sydafrika. Om vi nu skall se litet krasst på frågan måste det mest realistiska alternativet vara att vi helt drar oss ifrån Sydafrika för att sedan efter befrielsen ha en möjlighet att komma tillbaka.
Herr talman! Herr Måbrink tycks alldeles ha missförstått saken. Vad jag gjorde var att citera ur den proposition, som riksdagen antog i våras. Jag angav precis vad som där står. Min uppgift som handelsminister är att följa den lag som riksdagen fattat beslut om. Jag hoppas att herr Måbrink har förståelse för detta.
Herr talman! Karin Nordlander har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att hejda prisstegringarna. Prisnivån i konsumentledet har under tiden januari t.o.m. september i år stigit med 7,0 96 enligt statens prisoch kartellnämnd. Därav svarar prishöjningarna på olja och bensin för 1,4 procentenheter. Under samma period 1978, som var ett år med allmänt sett gynnsam prisutveckling, steg prisnivån med 5,5 96. Även vid en internationell jämförelse har utvecklingen i Sverige varit gynnsam. För att hålla tillbaka prisstegringarna spelar en intensiv konkurrens en viktig roll. Det är vidare betydelsefullt att effektiviteten i näringslivet kan öka så att kostnadsstegringar i så liten utsträckning som möjligt behöver slå igenom i priset. Vidare är det viktigt att kostnadsstegringar över huvud taget hålls tillbaka. Detta vill vi åstadkomma bl.a. genom yttersta återhållsamhet med offentliga utgifter och därmed i behovet av skatter. Jag vill i det sammanhanget erinra om det ansvar som också parterna på arbetsmarknaden har för att medverka till en stabil prisutveckling. Slutligen vill jag framhålla att statens prisoch kartellnämnd även i att hejda prisstegringarna fortsättningen kommer att bedriva en intensiv prisövervakning. Jag vill här särskilt erinra om de kompletterande riktlinjer prisoch kartellnämnden fick i oktober 1977, där det sägs att prisövervakningen skall inriktas på att förhindra sådana prishöjningar som vidtas som kompensation för förväntade kostnadsökningar, löneglidning och minskande försäljningsvolym.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret, även om jag tycker att det är litet svagt att svaret inte innehåller någonting av konkreta förslag. Indexsiffran har nu passerat 500, vilket innebär att konsumentprisindex sedan basåret 1949 har femdubblats. De 30 årens prisutveckling har varit ett ständigt bekymmer för många konsumenter. Vid mitten av 1970-talet var prishöjningen t.o.m. så kraftig att den reala köpkraften genomsnittligt sjönk, trots de då relativt höga nominella löneökningarna. Under senare delen av 1970-talet, under de borgerliga regeringarnas tid, har priserna fortsatt att stiga samtidigt som reallönerna för de anställda har sänkts. Det har lett till en ohållbar situation, vilket bekräftas av att även dagligvaruhandeln redovisar en försäljningsminskning. Om detta var syftet med den borgerliga svångremspolitiken, då har den verkligen varit effektiv. Vänsterpartiet kommunisterna anser tvärtom att det är allvarligt när stora grupper av konsumenter av ekonomiska skäl måste minska sina inköp av bl.a. livsmedel, i en redan stram hushållsbudget. Den prognos för 1979 som fanns i budgetpropositionen om en prisstegring på 5-6 96 har alltså inte hållit — det har handelsministern redan sagt. Var vi hamnar när året är slut vet vi inte, men redan nu har den allmänna prisnivån i konsumentledet stigit med 7 96. Det är 2 96 över den s.k. garantiregel som finns inskriven i löneavtalen, en garanti som naturligtvis borde ha gett de anställda en omedelbar lönekompensation men som enbart medger förhandlingsrätt. Ännu pågår inga realförhandlingar om kompensationen, och löntagarnas ekonomi fortsätter att försämras. Momsoch räntehöjningar verkar omedelbart prishöjande, vilket vi har fått erfara. Nu är det också dags för nya jordbruksförhandlingar. Lantbrukarna har enligt avtal rätt till gottgörelse för ökade produktionskostnader. Den höjda räntan och den dyrare energin innebär för deras del ökade krav på kompensation i höstens prisförhandlingar. Redan har prishöjningar aviserats på ett antal varor inför julhandeln. Om inte regeringen är beredd att vidta rejäla åtgärder, så kommer nya chockhöjningar på livsmedel från årsskiftet som drabbar alla låginkomsttagare hårt — de som tvingas använda större delen av sin inkomst till inköp av mat. Vänsterpartiet kommunisternas krav om borttagande av momsen på maten och ett effektivt prisstopp på alla dagligvaror blir allt aktuellare. Men tänker den borgerliga regeringen nu helt överge subventionssystemet? Det har ju delvis styrt prissättningen, som man kunde läsa i Expressen i måndags.
Riksdagen beslöt den 8 juni vid behandling av näringsutskottets betänkande 1978/79:61 att en förutsättningslös och allsidig utredning skulle tillsättas om möjligheter till en lönsam utveckling vid NCB:s fabrik i Hörnefors. Mot bakgrund av detta beslut vill jag ställa följande frågor till industriministern: När beräknas utredningen om NCB:s fabrik i Hörnefors vara klar? Har de fackliga organisationerna getts möjlighet att delta i denna utredning på det sätt som riksdagen förutsatte?
Herr talman! Lilly Hansson har frågat mig när utredningen om NCB:s fabrik i Hörnefors blir klar samt vidare om de fackliga organisationerna getts möjligheter att delta i denna utredning på det sätt som riksdagen förutsatt. Sven Henricsson har frågat mig vilka åtgärder som jag kommer att vidtaga för att hindra en enligt honom nu planerad nedläggning av vissa av NCB:s fabriker i Västernorrland samt de skadliga verkningarna härav. Jag besvarar bägge frågorna i ett sammanhang. Riksdagen uttalade i våras i samband med behandlingen av frågan om aktieförvärv i bl.a. NCB att det var utomordentligt angeläget att företagsledningen vid företaget snabbt tog itu med den strukturella och finansiella rekonstruktion som var nödvändig för att företaget skulle kunna erbjuda en trygg sysselsättning för sina anställda. Detta arbete har påbörjats inom företaget. Enligt vad jag inhämtat är avsikten bl.a. att genomföra en allsidig utredning om NCB:s framtida struktur. Detta arbete beräknas vara färdigt under första halvåret 1980. Jag har även inhämtat att en utredning om NCB:s fabrik i Hörnefors av det slag som riksdagen förordat kommer att ingå som en särskild del i den mer omfattande utredningen om hela NCB:s struktur. Överläggningar härom har skett mellan företagsledningen och de fackliga organisationerna. Först när det tidigare nämnda utredningsarbetet inom företaget är klart och förslag lagts fram av företagsledningen kan man erhålla en bild av vilka konsekvenser strukturförändringar inom NCB skulle kunna få.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Jag betraktar det åtminstone t. v. som positivt i den meningen att riksdagens beslut från i våras inte åsidosatts. Bakgrunden till min fråga, som jag i och för sig ställde redan den 5 oktober men inte fick svar på av den folkpartistiska expeditionsministären, är den oro som under hösten spritt sig bland arbetarna och befolkningen i Hörnefors på grund av tidningsuppgifter om att man inom koncernen redan var klar med sitt ställningstagande och att beslut om att Hörneforsfabriken skulle läggas ner skulle fattas vid styrelsens sammanträde i oktober. Eftersom jag ansåg att det skulle rimma illa med riksdagens beslut i våras angående Hörnefors fann jag anledning att ställa den här frågan. Efter vad jag erfarit hade NCB så sent som i slutet på september inte tillsatt någon förutsättningslös utredning; i varje fall hade inte de fackliga organisationerna inbjudits till någon sådan. I stället har de fackliga organisationerna vid Hörneforsfabriken själva gjort en förundersökning i samarbete med en utomstående konsultfirma. Man har också till NCB:s ledning framfört att denna förundersökning borde följas av en mer ingående planering av och kalkyler för det utvecklingsalternativ som verkar mest intressant. Denna förundersökning är nu klar och skall presenteras inom kort. Det finns ingen anledning att här redogöra för innehållet i denna undersökning, men jag vill ändå nämna att förundersökningen pekar på att det med måttliga investeringar går att få Hörneforsfabriken lönsam inom en femårsperiod. Av industriministerns svar framgår att någon utredning om Hörneforsfabriken ännu inte tillsatts men att överläggningar om en sådan inletts med de fackliga organisationerna. Detta måste, såvitt jag förstår, ha skett de allra senaste dagarna. Jag tycker att detta är tillfredsställande, och jag tar för givet att de fackliga organisationerna skall få ett stort inflytande i denna utredning. Om jag fattat svaret rätt behöver man i Hörnefors inte oroa sig för att några beslut kommer att fattas inom NCB:s ledning förrän den allsidiga utredning om NCB som det talas om i svaret är klar. Jag förutsätter också att de anställda kommer att vara representerade i den utredning som gäller Hörnefors. Jag tycker att det är mycket viktigt att den förundersökning som man gjort i Hörnefors kommer med i den förutsättningslösa utredning som skall ske inom NCB. Därför vill jag fråga industriministern om han avser att medverka till att den förundersökningen kommer att ingå i den utredning som riksdagen begärt, liksom också den undersökning om de samhällsekonomiska konsekvenserna av en nedläggning av Hörneforsfabriken som Umeå universitet gjort på uppdrag av Umeå kommun.

Herr talman!

Denna formulering var föremål för diskussion när riksdagen fattade detta beslut. Inom vänsterpartiet kommunisterna ansåg vi att formuleringen var ensidigt företagsekonomiskt inriktad och att den därför inte borde accepteras. Vi ville i avtalet ha med en formulering om att det skulle finnas ett ömsesidigt ansvarstagande för den regionalpolitiska utvecklingen för att trygga jobben för dem som i dag berörs av den verksamhet som bedrivs av de avtalsslutande bolagen — det gäller ju också Södra Skogsägarna. Vi vidhåller att man skulle ha gjort en sådan markering av det samhällsansvar som bör finnas. Självfallet pågår det inom NCB arbete för en sådan här rationalisering. Vi är på det klara med att det som sipprat ut är ganska oroväckande för Västernorrlands del. Vi har här frågan om nedläggning av massafabriken i Köpmanholmen liksom nedläggning av boardfabriken i Johannedal. NCB har i olika sammanhang klart och tydligt sagt att dessa fabriker är aktuella för nedläggning. Det gäller flera hundra anställda och deras framtid. Köpmanholmen är ett samhälle som står och faller med massafabriken. Det borde, herr industriminister, ha funnits en beredskap mot en nedläggning, om man nu har sådana funderingar, dvs. en beredskap som skulle kunna utnyttjas om en nedläggning blir aktuell. Vi vet att den svenska skogsindustrin i dag har en överkapacitet så till vida som man behöver ytterligare 20 miljoner m? ved för att kunna utnyttja hela kapaciteten. Men denna beläggning tycker vi borde ha resulterat i en undersökning om inte totallösningar skall eftersträvas. Hela skogsindustrin borde ha blivit föremål för en planering, där det sågs till att man kvoterade, så att man tryggade framför allt sysselsättningen åt de företag som i dag är hotade. Och till dem hör faktiskt NCB. Det kan väl inte vara meningen att ett företag med sådant samhällsinflytande som NCB nu har skall stå tillbaka för intressen från privata industriföretag?
Herr talman! Som svar på Lilly Hanssons fråga, om den förundersökning som man gjort i Hörnefors skall ingå i utredningsmaterialet, vill jag säga att det är ju företaget som tillsammans med de anställdas organisationer har att bestämma över det utredningsmaterial som sammanställs före vidtagandet av strukturåtgärder. Men självfallet anser jag att det är en fördel om detta utredningsmaterial blir så allsidigt som möjligt för att man därmed skall kunna skapa ett bra underlag för företagets framtida beslut. Till Sven Henricsson vill jag säga att självfallet måste man i en modern industripolitik ha en beredskap mot vad som händer i fråga om strukturella nedläggningar. Det är ju därför som man inom industridepartementet har arbetat fram en omfattande promemoria om den svenska skogsindustrin, och den promemorian har nu befunnit sig på remiss och kommer att ligga som underlag för de överväganden jag har att göra beträffande de fortsatta åtgärderna inom skogsindustrin.
Herr talman! Jag fick ju inte svar på frågan om industriministern var beredd att medverka till att den här undersökningen kom med. Industriministern svarar nu att det åligger företaget och de fackliga organisationerna att bestämma om vad som skall vara med i utredningen. Jag fattar det så att industriministern ställer sig utanför möjligheten att påverka detta. Jag anser att det är fel, därför att regeringen — och i detta fall industriministern — ändå har det högsta ansvaret för att riksdagens beslut följs. Jag menar att det borde vara lätt för industriministern att ge ett löfte, att vad på honom ankommer skall han se till att de fackliga organisationernas beräkningar och bedömningar av olika utvecklingsalternativ skall ingående övervägas och att det då bör ske i denna utredning. Det är självklart, tycker jag, att det faller på industriministerns ansvar att så sker. Det var också innebörden av det beslut riksdagen fattade i våras.